Herr talman! Jag har aldrig motsatt mig sådana redovisningar, och jag vill påpeka att vi från utskottet skrivit att sådana redovisningar finns. Jag har bara understrukit vilken del jag anser vara den väsentliga, nämligen beträffande den kommunala sektorn. Men det är ju ingenting som hindrar att man tittar i flera redovisningar och gör sammanställningar. Jag noterar att Bonnie Bernström resonerar som om det skulle föreligga delade uppfattningar i det utskottsbetänkande vi behandlar. Så är inte fallet. Det är ett enigt utskottsförslag, och sedan finns vissa frågor utvecklade i ett särskilt yttrande. I den första delen av sin replik hänvisade Bonnie Bernström till en FPU undersökning. Jag vil! bara säga att var den behäftad med samma brister och avsaknad av källkritik som den FPU-undersökning som gjordes i Skaraborg under våren är den inte mycket värd. Är det den typen av redovisningar vi skall ha i framtiden tror jag inte att de ger vare sig allmänhet eller väljare någon som helst vägledning.
Herr talman! Jag tror att vi kan komma till rätta med de många ovederhäftiga undersökningar som görs om vi ser till att information om de olika uppdrag vi har som politiker verkligen kommer fram till väljarna. Förvisso finns det olika offentliga redovisningar. Men Bengt Kindbom vill ju inte se till att väljarna får sådana redovisningar i sin hand — det är det som är det intressanta i detta sammanhang. Han vill sitta och tjuvhålla på informationen. Dessutom är det inte ointressant att Karl Boo skriver brev till Karl Boo, även om det rör sig om två olika institutioner. Vad är det för mening med remissförfarande och decentralisering av beslut om det är samma människor som skall sitta i de olika institutionerna och skriva brev till sig själva? Då får vi ju inte något åsiktsutbyte!

Herr talman! Jag har tidigare i en annan debatt anslutit mig till Per Gahrton i hansarbete för jämställdhet för de äldre. Jag vill gärna göra det också i dag för att markera att detta är en viktig fråga icke bara för folkpartiet. Men jag känner mig en smula konfunderad över att det nederst på s. 7 och överst på s. 8 i utskottsbetänkandet talas om ”jämställdhet och likaberättigande —-—-— oberoende av biologisk ålder”. Jag vet inte om det står så i Per Gahrtons motion eller om det är utskottets formulering. Vad som menas måste väl ändå vara ”oberoende av kronologisk ålder”. 115 Vi vet att den biologiska åldern är mycket olika hos människor av samma kronologiska ålder. Skall man våga säga något i sakfrågan, så skulle det vara att människorna här i landet nu för tiden har en mycket lägre biologisk ålder vid en och samma kronologiska ålder än vad de tidigare hade och därför rimligtvis längre duger både till arbeta och till att delta i politiskt arbete och väljas till förtroendeposter.

Herr talman! ”Den treåriga mandatperioden är för kort. På denna tid hinner man inte med sitt arbete och det gäller såväl i opposition som i majoritetsställning.” ”Mandatperioderna är för korta i dag.” ”Tre år är för kort för en ny regering att sätta sig in i arbetet och det tar tid och kraft att vrida om politiken.” De här tre citaten kommer från en enkät om mandatperiodens längd och den gemensamma valdagen. Enkäten har gjorts av Landstingens Tidskrift, och de tre citerade är alla ledamöter av riksdagen: Lisa Mattson, Sonja Fredgardh, Sten Andersson. Men det var inte bara de som svarade så här. Man hade frågat sammanlagt 22 politiker från samtliga partier och alla med stark förankring i sina partier. Av dessa 22 var det bara 2 som ansåg att det är bra som det är f. n. med tre års mandatperiod. Det var två vpk:are. Svaren var fullständigt entydiga, oavsett om man frågade socialdemokraterna eller någon från regeringspartierna. När jag läste enkäten blev jag nästan uttråkad, därför att samstämmigheten var så total. Bonnie Bernström och jag har i vår motion 643 yrkat att riksdagen skall begära förslag till grundlagsändring så att fyraåriga mandatperioder för riksdagen kan införas. Jag skall inte trötta kammaren med en längre utläggning om varför vi vill ha det så. Det är tydligen helt onödigt, eftersom alla partiers företrädare tycks hålla med oss. Konstitutionsutskottet däremot har — som vanligt, skulle jag vilja säga — hänvisat till att frågan är under utredning, och det är ju bra. Vi har för vana i det här landet att inte införa någon ny reform utan att ha utrett varje fråga grundligt först. Nu skall vi såsom omväxling utreda hur vi skall bära oss åt för att återgå till ett tidigare system eller åtminstone något som liknar det. Det är kanske nödvändigt. Men mandattiderna är korta, herr talman, och utredningar brukar vara långa, och då tycker jag att utskottet åtminstone kunde ha gjort ett uttalande som givit en antydan om utskottets uppfattning i Nr 6 sakfrågan. Det hade säkert varit roligt också för kommittén att få veta att den Torsdagen den inte utreder det här bara för utredandets egen skull utan därför att det faktiskt 5 oktober 1978 är en allmän önskan hos de flesta att förlänga riksdagens mandatperiod. Då kanske utredningen inte behöver hålla på så länge. Vi har i vår motion också tagit upp problemen med en gemensam valdag för kommunalval och riksdagsval. Vi anser att intresset för kommunoch landstingsfrågor skulle öka, om de valen hölls vid ett annat tillfälle än riksdagsvalen. De kommunala frågorna försvinner i dag ofta i den rikspolitiska debatten, vilket vi tycker är en fara för den kommunala demokratin. Två tredjedelar av den offentliga sektorn ligger på landsting och kommuner, och därför är det viktigt att de frågorna får en framträdande plats också i valrörelserna. Det vet de flesta som sysslar med politik, och då borde vi vara beredda att ändra systemet. Också på denna punkt hänvisar utskottet till pågående utredning, och vi kan göra samma kommentarer som när det gäller den första frågan. Till sist, herr talman! Utskottet har i sin skrivning åberopat ”Dir. 1977:76”. Får jag bara upplysa om att utskottet då är ute och bokstavligen seglar, för enligt kommittéberättelsen är detta tilläggsdirektiv till befälsmannautredningen, som sysslar med sjöfartspolitik. Jag hoppas själv att kommittén för fortsatt utredning av vissa kommunaldemokratiska frågor — den har nr 96 — kommer att arbeta snabbt. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! När de treåriga mandatperioderna infördes var det resultatet av en kompromiss mellan stridiga viljor. Tidigare hade vi val vartannat år, varannan gång till riksdagen och varannan gång till landsting och kommuner. Många ville emellertid ha ett samband mellan den kommunala aktiviteten och annan aktivitet, och man ville därför ha alla val på en dag. Därigenom fick vi dessa treåriga mandatperioder, som egentligen ingen tyckte om och som ingen ville förorda. Trots detta har de treåriga mandatperioderna nu existerat en lång tid. Jag tycker mig inom nästan alla partier förmärka den uppfattningen att de treåriga mandatperioderna inte är någon bra anordning. Mandatperioderna borde i stället vara fyraåriga. Men nu får vi, som Karin Ahrland sade, åter en utdragen process, trots att det kan synas mycket enkelt att återgå till fyraåriga mandatperioder. Jag hoppas verkligen att utredningen sker snabbt och därmed kan leda till ett resultat. Jag tror nämligen att det är en allmän uppfattning att fyraåriga mandatperioder bör återinföras. Efter sena nattplena har jag många gånger talat med kamrater som klagat, med rätta, och sagt: Det är ju förfärligt att vi skall hålla på och arbeta på detta sätt. Vi bryter inte mot arbetstidslagar men egentligen mot arbetstidslagarnas mening, när vi håller stenografer och andra kvar här sent på nätterna plenum efter plenum. Och så diskuterar man vad vi skall göra åt detta. Ja,det kommer små råd. Det görs små pålappningar. Vi lägger till tre dagar i 117 juni, vi lägger till fem dagar i juni, och vi försöker på olika sätt. Så gör man en ny ordning och beslutar att vi skall ha det så och så och därmed skall vi inte få några kvällsplena. Det håller en gång, och sedan börjar vi med kvällsplena igen. När det gäller riksdagens arbetsformer skulle jag vilja säga att det vore önskvärt med en mera radikal lösning. Jag har ställt frågan: Måste vi arbeta efter solen med 365 dygn? Kan vi inte ta en tid på två år i stället och dela upp verksamheten efter riksdagens naturliga arbetsområden, dvs. anslagsgivning och lagstiftning? Det skulle inte vara treeller fyraåriga budgettider, utan det borde vara två år. Det är inte så konstigt att det förslaget inte vann gehör, för det är nu en gång så med nya idéer, och jag skall inte här plädera för tvååriga budgettider, fastän jag anser att en sådan ordning skulle ha väsentliga fördelar, inte bara ur riksdagens arbetssynpunkt utan också för ämbetsverken. När dessa väl har avlämnat sina petita måste de ta itu med att göra upp nya sådana. Det arbetet skulle ju kunna decimeras högst väsentligt. Likaså tror jag att en hel rad anslagsmottagande institutioner och andra inte skulle ha någon som helst olägenhet av att få anslag för två år i taget. De skulle därigenom kunna disponera sina anslag på ett sätt som skapade större trygghet för verksamheten. Detta skulle naturligtvis kombineras med nödvändig restriktivitet i fråga om tilläggsbudget. Inte heller jag har för avsikt att yrka bifall till några motioner, men tanken har väckts, och jag önskar att någon tog itu med riksdagens arbetsformer på ett sådant sätt att vi fick en radikalare lösning och vi kunde slippa ifrån det av ingen särskilt omtyckta systemet att arbeta långt fram på nätterna. Jag har som sagt inget yrkande.

Herr talman! Som förste vice talmannen sade ingick treåriga mandatperioder och den gemensamma valdagen i den författningskompromiss som kom till 1968. Det är självklart att när man gör en så stor reform och den sker efter en så omfattande diskussion som utmynnar i en kompromiss, då är det också meningen att den kompromissen skall ligga fast ett antal år framåt. Frågan om fyraåriga mandatperioder och skilda valdagar har varit föremål för diskussion, inte bara vid kompromissens tillkomst utan också under hela 1970-talet. Jag har själv sagt från kammarens talarstol att det är angeläget att vi får en utvärdering av de treåriga mandatperioderna och den gemensamma valdagen för att vi skall kunna eventuellt fatta beslut om en återgång till längre mandatperioder och skilda valdagar. Det finns emellertid också andra frågor som kommer in i den bedömningen, t.ex. den fråga som nya kommunaldemokratiska kommittén har att utreda, om vi skall ha direktvalda kommundelsorgan. Då kommer självfallet frågan in i bilden: När skall de valen i så fall läggas? Det är riktigt som det har sagts — och där skall det väl inte råda något missförstånd — att det är den kommunaldemokratiska kommittén som nu har att utvärdera de här frågorna och också ta in i bilden förstärkandet av den kommunala demokratin, eventuellt genom införande av direktvalda Nr 6 kommundelsorgan. I det läget är det, tycker jag, självklart nödvändigt att Torsdagen den invänta den kommitténs redovisningar och bedömningar innan vi gör ett 5 oktober 1978 direkt ställningstagande från riksdagens sida. Det är, menar jag, en självklarhet såsom den här frågan har kommit till uttryck i kompromissen, i beslutet och även i fullföljandet av en omvärdering av problematiken. Jag vill därutöver självklart mycket starkt betona att en viktig bit i dessa bedömningar är möjligheterna att vitalisera och förstärka den kommunala demokratin. Därför är det också angeläget att vi får en ordentlig analys och självklart under tiden en mycket värdefull debatt i frågorna. Jag vill som sagt för min del återigen anmäla att mitt intresse gäller en återgång till skilda valdagar och längre mandatperioder. Förste vice talmannen Torsten Bengtson tar upp frågan om tvååriga budgetår. Denna fråga har inte på samma sätt varit föremål för sådana bedömningar och beslut som den andra delen i detta utskottsbetänkande. På alla områden försöker vi få långsiktigare bedömningar i anslutning till budgeterna. Detta gäller både statsbudgeten och budgeterna på landstingsoch kommunplanet. Det kan finnas anledning att inrikta dessa beslut för längre framtid än ett år.

Jag vill erinra om att kommunalekonomiska utredningen i sitt betänkande ägnat mycket stort intresse åt att redovisa denna problematik. Utredningens slutrekommendation är att vi bör åstadkomma ett bättre samspel vid bedömningen av de ekonomiska resurserna mellan staten å ena sidan och kommuner och landsting å den andra i framtiden och att det bör ske genom ett utvecklat samarbete. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag hör att konstitutionsutskottets ordförande säger att det är självklart att vi skall invänta kommitténs bedömningar. Jag har en annan åsikt. Jag tycker inte att riksdagen skall fråga en statlig kommitté vad riksdagen skall tycka. Jag anser att riksdagens ledamöter är valda för att tycka själva, och kommittén bör kunna få veta vad vi tycker.
Herr talman! Det låter hurtfriskt när Karin Ahrland här uttrycker sig på detta sätt. Jag vill bara erinra om att det är riksdagen som hos regeringen beställt en utredning och att regeringen effektuerar riksdagens beslut. Då har riksdagen självklart också, tycker jag, ansvar att ta del av vad denna riksdagens beställning i form av ett kommittébetänkande kommer att innehålla.
Herr talman! Jag skall med glädje som riksdagsledamot läsa kommittébetänkandet när det kommer, men jag har redan en åsikt.
Herr talman! Jag tycker det är alldeles utmärkt att vi i den allmänna debatten framför åsikter. Jag har också i denna debatt redovisat min åsikt i den här frågan. Jag tycker att vi skall initiera debatten och ge till känna den mening som finns i partierna, hos enskilda ledamöter av riksdagen, ute i landstingen och på annat håll.

Herr talman! Tillåt mig först att säga att syftet med denna motion icke är att inskränka vars och ens rätt att ta del av allmän handling. Den rätten är fundamental för stora delar av vår lagstiftning och får inte äventyras. Syftet med motionen, som alltså nu avstyrks av konstitutionsutskottet, är i stället att skapa ett skydd för allmänna handlingar. Ett sådant skydd kan verkligen behövas. Om jag går ned till Läsesalongen i detta hus—jag gjorde det nyligen — får jag inte del av vissa tidskrifter, utländska eller svenska, eller vissa böcker i referensbiblioteket för läsning i salongen, alltså på stället, utan att avlämna ett kvitto. På det kvittot står: ”För läsning inom biblioteket har jag mottagit nedanstående arbete, som jag förbinder mig att återlämna i oskadat skick.” Namn och adress skall anges. När jag sedan lämnar tillbaka tidskriften eller boken, får jag tillbaka kvittot. Däremot kan jag gå in på ett ämbetsverk eller en domstol och få en mycket viktig handling utan att någon vet vem jag är. Handlingar av det slaget är ju, liksom böckerna i biblioteket, ibland svårersättliga och ibland — vad värre är — oersättliga. Exempelvis ett testamente, ett kontrakt, en bouppteckning, som alltså skall utlämnas på detta sätt, kan bli föremål för skadegörelse, ändring eller bortförande. Inget spår finns efter den som har gjort detta. Sådant kan ju inte vara tillfredsställande i längden. Jag förstår mycket väl att det ibland kan finnas behov för en person att få ta del av en handling utan att han röjer sin anonymitet. Men det skulle man kunna ordna på andra sätt. I motionen anvisas två vägar, som borde bli föremål för utredning — antingen ett kvittoförfarande i stil med vad jag nyss läste upp, eller också ett sekretessbeläggande av en annan handling, nämligen den som rymmer uppgifter om vem som efterfrågat den första handlingen. Jag vill inte säga att utskottet ställt sig helt avvisande till motionen, tvärtom. I betänkandet hänvisas ju uttryckligen till att en ny sekretesslagstiftning kommer som skall ge större klarhet i fråga om vissa ting, och då har bestämmelser om dessa ting sin givna plats, antyds det. Det står också att det är praktiska frågor, som man kanske skall kunna lösa på annat sätt. Det är bra att detta är sagt. Jag förstår att man syftar på ökad användning av fotografering. Man syftar också kanske på diverse andra möjligheter — ökad närvaro, ökad kontroll när någon begär en allmän handling, ehuru det är en nog så delikat uppgift och kanske är värre för den rättssökande än ett kvittoförfarande skulle vara. Herr talman! Gentemot ett enigt utskott lönar det sig inte att ställa något yrkande, och jag tänker inte heller göra det. Jag vill bara uttala en förmodan att detta ärende kommer igen. Det har redan förekommit ett uppmärksammat fall av bortförande av hemlig handling. Då visste man vem det var fråga om, och det blev polisutredning och åtal. Det kan förekomma fler och allvarligare fall, och det är det denna motion syftar till att belysa.

Herr talman! Allan Hernelius har i sin motion — och också i dag — pekat på en speciell olägenhet som enligt hans mening är förenad med principen om fri tillgång till allmänna handlingar, nämligen det bristande skyddet för själva handlingen. Herr Hernelius menar att man skulle kunna lösa detta problem genom att kräva legitimation av den som begär att få del av handlingen. Utskottet har avstyrkt motionen och framhåller att frågan är föremål för prövning på annat sätt. Jag vill hänvisa till vad utskottet skriver, men jag kan också i detta sammanhang något ytterligare kommentera de tankar som ligger bakom utskottets ställningstagande. Det är just så, som Allan Hernelius också sade, att principen om en fri tillgång till allmänna handlingar syftar till att ge den enskilde rätt att utöva kontroll över den offentliga förvaltningen. Skulle han, när han begär att få ta del av en handling, avkrävas legitimation, kan det tänkas att han i vissa situationer skulle känna sig övervakad eller rent av misstänkliggjord av myndigheterna, och det är detta som utskottet har velat lägga den största tyngden vid. Det skulle kunna få honom att avstå från sin önskan att se handlingen. Därmed skulle ett krav på legitimation kunna föra med sig att den enskildes rätt till insyn i praktiken inskränktes. En sådan utveckling betraktar utskottet som mer betänklig än själva risken för handlingen. Som utskottet framhåller måste det finnas praktiska möjligheter att skydda handlingen. Man kant.ex. tänka sig att den enskilde får del av en fotokopia eller en avskrift. Skulle detta inte vara möjligt är andra lösningar tänkbara. Man får förutsätta att den till detta riksmöte aviserade sekretesspropositio nen, också som herr Hernelius sade, kommer att innehålla klarlägganden av mera praktisk natur. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I likhet med konstitutionsutskottets värderade ordförande finner jag det angeläget att skydda de intressen som kan ligga i anonymitet vid efterfrågan av allmän handling. Men jag har också i motionen anvisat vägar för detta, och jag tror att de intressena skulle kunna tillgodoses. Nu får vi emellertid avvakta sekretesslagstiftningen, och jag hoppas att vi i mellantiden inte skall få erfara alltför betydande olägenheter med nuvarande otillfredsställande system.

Herr talman! Vårt arbete för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män har också medfört att man med större skärpa verkar för att öka de reella möjligheterna för alla oavsett kön eller familjeförhållanden att inneha politiska uppdrag. Livligt påhejade av våra uppdragsgivare bland familjer med barn arbetar vi politiker med reformer som dels ger förvärvsarbetande föräldrar mer tid för barnen, dels skapar barnomsorg för alla med behov därav. Jag har nyligen i mitt eget landskap fått erfara hur två ensamstående kvinnor avsagt sig politiska uppdrag resp. nominering på grund av svårigheter med tillsyn av barnen. Det är allvarligt att det finns sådana hinder. Jag har själv en gång upplevt den oerhört svåra avvägningen mellan hänsynen till barnen och ett politiskt intresse vid fråga om nominering till riksdagen. I den motion vi nu behandlar har representanter från fem riksdagspartier krävt en utredning för att möjliggöra barnomsorg för barn till riksdagens Förvaltningsstyrelsen har med anledning av motionen gjort en enkät bland alla ledamöter under 46 år. Endast hälften av de tillfrågade har besvarat den. Enkäten visar att nio ledamöter önskar tillgång till barntillsyn alla dagar eller vissa dagar under sessionstid, varierande mellan tio dagar och sex veckor per riksmöte. Ändå kommer förvaltningsstyrelsen till slutsatsen att tanken på att anordna ett daghem för barn till riksdagsledamöter bör avvisas av principiella och praktiska skäl. Jag beklagar detta negativa ställningstagande. Särskilt olyckligt anser jag det vara att man hänvisar till principen att barnomsorgen bör vara en kommunal angelägenhet. Det finns ju i barnomsorgslagen möjligheter att göra vissa undantag. De flesta av riksdagens ledamöter är inte skattebetalare i Stockholm eller hemmahörande här, men genom vårt uppdrag tvingas vi att vara här under många dagar i många veckor, och en småbarnsförälder som valts till riksdagsledamot och som är från den s.k. landsorten får då vara utan kontakt med sitt barn. När det gäller våra arbetstider har vi redan nödgats frångå vanliga principer på grund av riksdagsarbetets speciella art. Vårt legitima behov av barnomsorg borde mot den bakgrunden kunna tillgodoses. I dag gäller behovet åtta barn — jag tycker inte att man skall säga ”endast åtta barn”, eftersom kontaktmöjligheten med föräldern är mycket betydelsefull och viktig för varje barns utveckling. Det måste vara olyckligt att, som nu sker, barn under många timmar vistas i riksdagshuset utan ordentliga lekoch sysselsättningsmöjligheter.

Möjligheterna till förbättringar bör enligt utskottets mening prövas positivt.” Jag tycker att detta uttalande borde leda fram till att förvaltningsstyrelsen i sitt arbete med lokalbehovsprövning för återflyttning till ändrade lokaler på Helgeandsholmen räknar in lokaler för barnomsorg och att man sedan med Stockholms stad tar upp möjligheterna till ett samarbete kring administrationen. Jag tror att vi kan förutse att många fler småbarnsföräldrar i framtiden föreslås för nominering till riksdagsuppdrag. Brist på barnomsorg får inte hindra eller försvåra deras avgörande, och riksdagsledamöters barn måste få reella chanser till nära kontakt med även den förälder som ofta vistas utanför den egna hemorten. Jag vädjar därför till förvaltningsstyrelsen att ha en god framförhållning beträffande möjligheter till barnomsorg i riksdagshuset. Herr talman! Jag har inget yrkande i dag.

Herr talman! Ett av de allra viktigaste skälen för att anordna barnpassning i riksdagshuset är helt enkelt att det är väldigt svårt att ha med sig barn inne i plenisalen — det är störande för debatterna. Ett problem som varje småbarnsförälder ställs inför då och då är att barnvakten — barnflickan eller barnpojken — en halvtimme innan man skall gå i väg till sitt arbete ringer och säger: ”Jag är sjuk i dag, jag kan inte komma.” Vad gör man då? För en riksdagsledamot är det här problemet ännu större än för andra, eftersom man helt enkelt inte kan hoppa över plenum. Man måste vara närvarande. En manlig ledamot tycks många gånger ha lättare att klara av dessa problem. De som har markservice är i de flesta fall män. Men vi kvinnor som inte har markservice utan också måste ta ett delat praktiskt vårdansvar för barnen vet att det här är ett problem som man tämligen ofta ställs inför. Vi kan inte längre i de här lägena bara hänvisa till att det är föräldrarnas ensak att ordna passningen. Barn är ju faktiskt allas angelägenhet. Utskottet har nu besvarat den här motionen från Grethe Lundblad m.fl. tämligen positivt. Men jag har en känsla av att utskottet trots allt har behandlat den litet lättsinnigt. För det första måste vi veta att behovet av kvalitet på barnpassning är lika viktigt i den kontinuerliga som i den tillfälliga barntillsynen. För det andra måste barnpassning finnas inte bara vid särskilda tillfällen utan alltid då det är utskottssammanträde eller plenum. Småbarnsföräldrar skall inte behöva avstå från att rösta i riksdagen, exempelvis om barnomsorg, därför att riksdagen inte vill hjälpa till att lösa deras egna problem. Här i riksdagen har vi postservice, städservice, hälsovård, andaktsservice och resebyråservice. Då borde vi också kunna ha regelbunden service för riksdagsledamöternas barn. Dessa barn har lika mycket rätt till sina föräldrar som andra barn. Den enkät som gjordes visar att det är ett fåtal som behöver service på det här området, men detta fåtal behöver säkert hjälpen mer än väl. Därför kan vi inte bara vifta bort problemet med att säga att det bara intresserar ett fåtal. Herr talman! Jag har inget egentligt yrkande, men jag har likväl två frågor rörande det som står i konstitutionsutskottets betänkande på s. 2, r. 24 nedifrån. Där står: ”Utskottet förutsätter att förvaltningsstyrelsen följer frågan och prövar möjligheten att vid vissa särskilda tillfällen anordna kortvarig barntillsyn om sådan efterfrågas.” Jag undrar vad ”följer frågan” betyder. Betyder det att vi skall avvakta och se om det blir ännu värre problem för småbarnsföräldrarna? Och vad innebär ”särskilda tillfällen”? Betyder det att vi skall ha barnvaktsservice enbart vid riksdagens högtidliga öppnande eller att vi skall ha regelbunden barnvaktsservice? Jag skulle gärna vilja få besked på den punkten av Karl Boo eller någon annan i konstitutionsutskantet som är ansvarig för det här betänkandet.

Herr talman! Yrkespolitiker talar ju gärna om medborgarnas rättigheter. Har man rättigheter fastslagna i grundlagen, förutsätts vanligen att de också skall gälla i verkligheten. De vanliga medborgarna vet att det inte är så. Ofta är det högstämda proklamerandet till för att dölja att rättigheterna antingen inte finns, finns i ofullständig form eller inte finns för alla. Grundlagen ger alla myndiga medborgare rätt att kandidera till parlamentariska församlingar. Vi vet att den rättigheten i praktiken saknas för många kategorier människor. Detta leder till snedvridenhet i urvalet av dem som deltar i offentliga värv och är med och fattar politiska beslut. Här i riksdagen och på många andra håll är jordägare och företagare överrepresenterade. Arbetare är däremot underrepresenterade. Män är överrepresenterade och kvinnor underrepresenterade osv. Alla kategorier som har praktiskt ansvar för barn är underrepresenterade. I särklass värst är det för ensamföräldrarna. Eftersom 98 96 av alla ensamföräldrar är kvinnor blir det en extra diskriminering av kvinnorna. Och då gruppen av ensamföräldrar blir allt större, drabbar denna typ av diskriminering allt fler människor. Att engagera sig politiskt innebär att skaffa sig barntillsynsproblem, som är delvis annorlunda och mer komplicerade. En politiskt aktiv ensamförälder kan inte falla tillbaka på den allmänna barntillsynen, sådan denna i dag är organiserad. Och det vet konstitutionsutskottet, varför man inte behövt spilla ord på det meningslösa påpekandet att den kommunala barntillsynen i allmänhet bör fungera. Man vet att den inte fungerar i det här fallet. Att vara riksdagsledamot och ensamförälder är i dag faktiskt i praktiken omöjligt. Det är därför som det finns så få ensamföräldrar här i huset. Därför kan man också hänvisa till att behovet av speciell barntillsyn ännu så länge är begränsat. Hur skulle det kunna vara större? Underlåtenheten har just skapat den spärr vars konsekvenser underlåtarna själva använder som argument. Majoriteten av beslutsfattarna är i vårt land män — män i den övre medelåldern, män utan barn eller med sin markservice så ordnad att de kan utöva sina offentliga värv utan problem. Med sådana majoriteter kommer det även fortsättningsvis att anses självklart att det skall finnas bastu, motionslokaler och väl tilltagna rum för utskottsmiddagar — men inte att det skall finnas barntillsyn. Det borde vara så i denna fråga, herr talman, att parlamentet föregick med gott exempel och underlättade för utestängda kategorier att delta i politiskt arbete. Det skall också utan tvivel komma en dag när detta liksom så mycket annat anses självklart. Men föreliggande utskottsbetänkande har förmodligen lyckats skjuta fram den dagen ytterligare ett stycke. Jag inser, herr talman, det meningslösa i att ställa något yrkande, men jag måste säga att jag tycker det är beklämmande att konstitutionsutskottet på detta sätt envisas med att spela krypkasino med tidens naturliga utveckling.
Herr talman! Alla vägar för att underlätta deltagande i arbete inom den offentliga sektorn bör självfallet beträdas, och det har också kommit till uttryck i olika beslut under senare år. Den fråga vi nu diskuterar gäller specifikt barntillsynen här i riksdagen i anslutning till arbetet i riksdagshuset. Motionen i ärendet har varit på remiss hos förvaltningsstyrelsen. Denna har redovisat ett material som i sig självt inte ger vid handen att det föreligger något starkt och av många ledamöter framfört krav på barntillsyn. Men självfallet skall det ändå, som sagts här i kammaren i dag, även om de berörda är få till antalet kunna diskuteras hur man skall komma fram till en lösning av problemet. Förvaltningsstyrelsen har också gjort en bedömning av möjligheterna till samarbete med Stockholms kommun, och den undersökningen har givit det resultatet, som också redovisas i utskottets betänkande, att det krävs politiska beslut för att kunna åstadkomma en eventuell sådan samordning.

Detta uttalande är ändå en markering av att alla åtgärder bör vidtas för att komma ett steg längre på vägen mot lösandet av riksdagsledamöternas barntillsynsfrågor. Herr talman! Jag vill med denna korta redovisning yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill först understryka att även om endast ett fåtal sagt sig behöva hjälp med barnvaktsservice i riksdagshuset är problemet stort för dessa personer. Jag ställde till Karl Boo den direkta frågan: Vad betyder det att förvaltningsstyrelsen skall följa frågan och vad är innebörden av orden ”vid vissa särskilda tillfällen”?

Herr talman! Det är roligt att höra att Karl Boo och utskottet har, som han säger, en positiv syn. Nästa gång man hör klagomål från någon ensamförälder om de svårigheter som finns att förena den sociala situationen med att delta i allmänna värv, får man väl trösta dem med att säga att ni kommer inte att ha några som helst chanser att inom överskådlig tid delta i exempelvis riksdagsarbetet, men utskottet har en positiv syn, och den får ni väl sitta hemma och nöja er med. Låt mig bara ställa en konkret fråga till Karl Boo. Riksdagen flyttar nu till helt nya lokaler. Man kan alltså börja planera från grunden. Har det i denna lokalplanering förutsetts några åtgärder som har med barnomsorg att göra, så att man åtminstone har något av den framförhållning om vilken här har talats?
Herr talman! När utskottet formulerar sig så som det nu gör, är det ändå ett uttryck för att förvaltningsstyrelsen skall fortsätta att undersöka vilka vägar man kan gå för att komma en bit framåt för att lösa barnomsorgsfrågan här i huset. När det sedan gäller vad skrivningen ”vid vissa särskilda tillfällen anordna kortvarig barntillsyn” skall innefatta, vill jag för min del bara säga att det blir en bedömning från fall till fall, men självklart kan man med ”särskilda tillfällen” avse riksdagens öppnande eller liknande. Då bör barntillsyn givetvis kunna ordnas. Men jag förutsätter att man kan utvidga den här bedömningen och även, om man kan hitta vägar, hjälpa till vid många andra tillfällen.

När det gäller planeringen för återflyttning till Helgeandsholmen vill jag för min del bara notera att om man på grund av ökat tryck beträffande barntillsynen kommer fram till att sådan behövs, skall sådana utrymmen naturligtvis finnas och ställas till förfogande.
Herr talman! Jag ställde frågan vad ”vissa särskilda tillfällen” innebar, och Karl Boo svarade på det sätt som jag hade hoppats att man inte menade, nämligen att det skulle vara mycket speciella tillfällen i riksdagen. Det behövs barnpassning i riksdagen vid varje tillfälle då det är omöjligt att ta med sig barn, i plenisalen eller i utskottssalen, och det måste vi ta konsekvensen av, om vi vill att småbarnsföräldrar skall ha samma möjlighet som andra människor i vårt samhälle att vara politiskt aktiva. Vad gäller frågan om utrymme för barnomsorg i det nya riksdagshuset, sade Karl Boo: Om det finns ett sådant behov. Det behövs inte några ”om” i sådana sammanhang. Det finns redan ett behov, både för dem som nu är aktiva i riksdagen och för dem som ännu inte har kunnat ställa upp på riksdagslistorna därför att de inte vet hur de skall ordna barntillsynen.
Herr talman! Beträffande skrivningen i utskottets betänkande om sådan barntillsyn som vi här diskuterar skall komma i fråga, så blir det självklart beroende av vilka möjligheter förvaltningskontoret kan ha att anordna barntillsyn i riksdagshuset. Det betyder att man kanske kan utvidga de särskilda tillfällena till att bli ganska många, om det är möjligt att hitta lösningar.

Herr talman! Vi har under de senaste två åren fått uppleva en något bredare försvarsdebatt än vad vi tidigare varit vana vid. Vårt nuvarande försvars utseende, uppgifter och kostnader har ifrågasatts av allt flera. Den tidigare inställningen, att försvarsfrågan var någonting som skulle vara höjt över partidiskussionen och där det gällde att framför allt manifestera enighet, godtas inte längre på samma slentrianmässiga sätt. Sådana beslut som på 1950 och 1960-talen låste oss fast vid dyrbara och felaktiga satsningar som Viggenprojektet utan att de beslutande och ännu mindre svenska folket visste vad de innebar ter sig lyckligtvis något mera osannolika i dag. Det finns en annan uppmärksamhet, ett annat intresse för försvaret år 1978 än det fanns 1968 och 1958. Det är min uppfattning att detta är till stor nytta för det svenska försvaret och för Sverige som nation. Den uppfattningen delas emellertid inte av alla. De som anser att den försvarsstruktur vi har och har haft under de senaste decennierna är den enda riktiga gillar inte att deras teorier och åsikter ifrågasätts. Tyvärr verkar det som om försvarsutskottets ledamöter utan undantag måste hänföras till den gruppen. Åtminstone talar den behandling som vpk:s motion angående kvinnor som befäl fått i utskottet för en sådan tolkning. I den tolkningen märks ingenting av den ifrågasättande debatt som jag nämnde inledningsvis. Där skymtar inga tvivel om att allt är välbeställt med det svenska försvarets organisation, förmåga att lösa sina uppgifter i ett tänkbart kommande, modernt krig och användning av personella resurser, i det här fallet kvinnorna. Nu skall kvinnorna in i försvaret i jämlikhetens namn! Får jag fråga: Är det ointressant för försvarsutskottets ledamöter hur den försvarsorganisation ser ut som ni, utan invändningar, är beredda att slussa in kvinnorna i? Är det inte intressant för åtminstone de socialdemokratiska ledamöterna, och i synnerhet för de socialdemokratiska kvinnorna, hur den frågan besvaras? Vilken roll skall uppfyllas av dessa kvinnliga officerare? När jag läser utredningen, propositionen och utskottsbetänkandet hör jag idel ekon från militära genomgångar och föredragningar. Kvinnorna skall användas i flygvapnets marktjänst, för stridsledning och samband m.m. Men om vårt fina STRIL-system slås ut — vilket är mycket troligt — vilken blir då deras roll? De skall tjänstgöra i kameraloch intendenturbefattningar, på litet avstånd från det otäcka kriget. Var finns resonemangen om det totala kriget i de sammanhangen? Talet om stridande och icke-stridande befattningar har blivit litet för idealistiskt för vissa remissinstanser och t.o.m. för försvarsministern. Omöjligheten att göra sådana uppdelningar har således fastslagits och tagits med i propositionen. Men det ändrar inte på det helhetsintryck man får av förslaget. Det bygger på uppfattningar om framtida krig och krigsfall som just nu nagelfars och underkänns på många håll, både i det här landet och internationellt. Detta är vad vi har velat framhålla i vår motion. Det är inte till någon nytta vare sig för kvinnorna eller för svenska försvaret att bygga vidare på en försvarsstruktur som den vi har i Sverige i dag. Det hjälper inte hur många beslut med stor majoritet som har fattats om den saken. Vi behöver tänka om grundligt, pröva vad vi skall ha försvaret till, vad det är vi verkligen vill skydda och till vilken kostnad och därefter engagera alla, både kvinnor och män, i organisationen.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

Herr talman! Oswald Söderqvist ställde några direkta frågor med anledning av försvarsutskottets betänkande nr 1. Jag skall inte ta upp dem till besvarande, eftersom Olle Aulin och jag har delat på uppgifterna och han senare kommer att behandla såväl vpk:motionen som den motion som är väckt av socialdemokrater. Jag vill i stället inför kammarens beslut med anledning av försvarsutskottets betänkande om anställning av kvinnor som befäl inom det militära försvaret lämna en kort sammanfattning av betänkandets innebörd. Betänkandet, som f. ö. är enhälligt, grundar sig på propositionen 1977/ 78:185. Denna hade i sin tur som bakgrund en enhällig utredning, nämligen Beredningen för det fortsatta arbetet om kvinnan i försvaret, BKF. Kvinnor medverkar redan i dag både inom den militära och den civila sektorn av totalförsvaret. Den helt övervägande delen av de anställda kvinnorna, ca 11 000, är civilanställda och finns inom traditionellt kvinnliga yrkesområden. De omkring 700-800 kvinnor som har tekniska och operativa tjänster med militär inriktning är trots sin tjänst utestängda från militära och civilmilitära yrkesoch reservbefälsbefattningar, eftersom fullgjord värnplikt är en förutsättning för utbildning och anställning. Genom frivilligorganisationerna finns det dessutom över 50 000 kvinnor som via avtal är inplacerade i krigsorganisationen. Enligt BKF:s och propositionens synsätt bör även försvarsmakten omfattas av det reformarbete som krävs för att nå jämställdhet mellan könen. Därför bör den enskilde individens förutsättning och lämplighet för visst yrke vara avgörande. Det innebär att den som söker anställning som yrkesbefäl, oavsett om det är en kvinna eller en man, får genomgå antagningsprövning. Och eftersom värnpliktsutbildning, enligt den nya befälsordningen, utgör grunden för all befälsutbildning, får de kvinnor som söker anställning som yrkesbefäl genomgå en utbildning motsvarande den som ges de värnpliktiga. Det är nämligen viktigt — och det har hela tiden varit en ledstjärna för BKF —att såväl utbildningssom anställningsförhållanden skall vara desamma för kvinnor och män. BKF:s första betänkande och följaktligen också propositionen omfattar de militära och civilmilitära yrkeskarriärerna inom flygvapnet, vissa specialisttjänster vid den svenska FN-styrkan samt försök med kvinnor i driftvärnet. När det gäller flygvapnets militära yrken öppnas samtliga fredsoch krigsbefattningar för befäl inom stridsledningsfacket, utom de som kräver flygbakgrund, för kvinnor, vidare sambandsfacket, flygteknikeroch flygverkmästartjänsterna samt försvarets intendentkår. På den civilmilitära sidan får kvinnor tillträde till reservofficersbefattningar i trafikledartjänst, vilken f. ö. är civil i fred, till samtliga befattningar inom meteorologfacket samt till befattningar som flygingenjörer i marktjänst. Kvinnor får också möjlighet att bli läkare och veterinärer inom försvaret. Som jag tidigare antytt föreslås i propositionen att kvinnor på försök rekryteras till vissa tjänster vid svenska FN-styrkan samt som meniga i driftvärnet. I driftvärnet här i riksdagshuset ingår f. ö. sedan något år ett antal kvinnor. Förslaget om att anställa kvinnor i flygvapnet är på samma gång en naturlig följd av kvinnornas betydande insatser på andra områden inom totalförsvaret och ett första steg på den väg som jag hoppas skall leda till motsvarande anställningsmöjligheter inom armén och marinen. En rimlig konsekvens av beslutet i dag borde också vara att motivationen för att skaffa sig kunskap om vad svenskt totalförsvar innebär ökar, i varje fall hos den del av befolkningen som kanske inte tyckt sig ha så stor anledning att informera sig om totalförsvaret tidigare, nämligen de unga kvinnorna. Kanske kan på detta sätt nya och stimulerande tankegångar föras in i totalförsvarsdebatten. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det förslag till anställning i försvarets yrken som i dag föreläggs riksdagen har, som sades här tidigare av Ulla Ekelund, bakom sig en enig utredning och ett enigt utskott. Med detta förslag tas det första viktiga steget i riktning mot en könsobunden yrkesanställning inom försvaret. Det är kanske inte något stort steg, Oswald Söderqvist, men det är ett viktigt steg. Det är sant att det främst begränsar sig till att införa en könsobunden yrkeskarriär inom flygvapnets marktjänst, som totalt omfattar ca 3 500 tjänster med en årlig rekryteringsvolym om bara ca 90 personer. Detta första steg skall emellertid ses mot bakgrund av de tidigare direktiv som har gällt för utredningsarbetet, där man undantog anställningsmöjlig heterna i det man kallade ”stridande befattning”. Man tyckte emellertid både inom utredningen och inom departementet att det var svårt att klargöra vad som menas med stridande resp. icke stridande befattningar. I propositionen säger föredragande statsrådet försvarsministern Krönmark följande: ”För egen del vill jag framhålla att allt befäl i krig måste kunna delta i och vid behov leda försvaret av den egna uppehållsplatsen e. d. Varje befälsbefattning blir därmed i princip att anse som stridande. Det går följaktligen enligt min mening inte att dra någon gräns mellan stridande och icke stridande befattningar.

1980 kan de första kvinnorna välja att i konkurrens med sina manliga kamrater utbilda sig till befäl inom flygvapnet. Om ytterligare några år bör det vara möjligt att tävla om befattningar också inom armén och marinen. Men det fortsatta arbetet måste naturligtvis ske stegvis och efter en långsiktig plan, där upplysningsverksamhet och provtjänstgöring utgör viktiga element. När det gäller provtjänstgöring föreslog utredningen att det borde ges breda möjligheter för kvinnor till praktikanställning i olika former inom försvaret. Regeringen vill emellertid i denna fråga avvakta med att ta ställning till hur sådan praktikeller provtjänstgöring bör utformas till dess att formerna för kvinnors frivilliga värnpliktstjänstgöring närmare har klarlagts. Utskottet delar den uppfattningen och menar i anslutning till motionen 1980 av Åke Gustavsson att riksdagen inte nu bör uttala sig närmare om praktiktjänstgöringens utformning. Lars Werner m.fl. från vpk har i motionen 1981 yrkat avslag på propositionen, och för det yrkandet har Oswald Söderqvist talat här. Om detta är att säga att vpk inte ger några konstruktiva förslag till hur kvinnor skall beredas ökade möjligheter till anställning inom försvarets yrken. Man vill föra en helt annan debatt om försvaret och dess utformning i allmänhet. Men den debatten har vi inte att föra nu; den har vi haft förut vid flera olika tillfällen. Vart tog det yviga talet från vpk om jämställdhet vägen? Nu säger herr Söderqvist att det här förslaget inte innebär något framsteg när det gäller kvinnor i försvaret, för de kommer inte att tas emot i yrket på lika villkor. Det är inte på det sättet. Tvärtom har det kraftigt understrukits av försvarsministern att det är på lika villkor man skall tävla om tjänsterna och att kvinnorna skall ges möjligheter att söka sig till allt fler yrkesområden inom försvaret. Vidare menar herr Söderqvist att man i försvarsutskottet inte har något intresse av att föra en vidare debatt om försvaret. Jag förstår inte var han får detta ifrån. Tvärtom är man inom försvarsutskottet utomordentligt intresserad av att vidga debatten om försvaret och dess utformning så att allt fler människor deltar i den. Därför är det också viktigt att allt fler kvinnor blir informerade om försvaret och kan delta i debatten. Det sägs också i propositionen att man skall ge breddad information om försvaret, en information som i större utsträckning skall nå kvinnorna. Och den når kvinnorna inte minst genom att de i fortsättningen har möjligheter att träda in i yrkeslivet som officerare inom försvaret. Den politik som vänsterpartiet kommunisterna bedriver i den här frågan är ren demonstrationspolitik och inget annat. Herr talman! De förslag som framläggs skall ses mot bakgrund av den sedan länge pågående debatten om ökad jämställdhet. Men det bör observeras att det nu inte är fråga om någon obligatorisk kvinnlig värnplikt. Däremot förutsätts att de kvinnor som söker till de militära yrkena skaffar sig en grundutbildning, motsvarande den som dagens manliga befäl får genom värnpliktstjänstgöringen. Det är en viktig princip. Skall man få gehör för jämlikhetssträvanden, är det nödvändigt att man tävlar på samma villkor i vad avser både krav som ställs och utvecklingsmöjligheter som bjuds.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
Herr talman! Jag har givetvis inte haft någon förhoppning om att våra resonemang skulle tas upp på det sätt vi föreslagit. Nu säger Olle Aulin att den här diskussionen inte hör hit. Det är typiskt för det sätt man vill föra debatter på, att man tar upp detaljproblem. Nu har kvinnofrågan plockats ut och skall diskuteras i försvarssammanhang — men inte insatt i helheten. Och det gör man under tal om jämställdhet och jämlikhet. Men det är inte vi i vpk, Olle Aulin, som talar yvigt om jämställdhet — inte i det här fallet och inte i andra fall heller — utan det är de som vill ha detta till en jämlikhetsfråga. Det här är ingen jämlikhetsfråga. Om vi får dessa kvinnliga befattningshavare, dessa kvinnliga officerare — på vilket sätt kommer det att öka jämlikheten? De kommer aldrig att kunna konkurrera på lika villkor inom försvarsmakten som den ser ut i dag. Det vet Olle Aulin mycket väl. Och diskussionerna i beredningen, talet om stridande och icke stridande befattningar m.m. i propositionen pekar just på de här förhållandena. Kvinnorna kommer att få stanna i sådana befattningar vare sig det blir inom flygvapnet, armén eller marinen. Detta gäller i förhållande till männen. Men hur blir det med jämlikheten mellan olika kvinnogrupperingar. Vilka kvinnor blir det som får möjlighet att komma in i sådana här befattningar? Kommer de att stå öppna för det stora flertalet kvinnor i Sverige? Det är knappast troligt. Det kommer att bli ett urval högutbildade som kan ställa upp och konkurrera som tas in på de här befattningarna. Vi ser inte den här frågan som ett jämlikhetsproblem, och det är därför vi har velat sätta in den i det större sammanhanget. Man kan inte diskutera frågan om att öppna försvarets yrken för kvinnor utan att samtidigt diskutera vilket försvar vi har — det är det som är själva vitsen med vår motion. Det är klart att det är en demonstration från vår sida: vi anser att det är fel att lösa problemet på det här sättet. Man bör först demokratisera försvarsstrukturen, se till att de manliga värnpliktiga får större inflytande och mer att säga till om innan man börja släppa in kvinnorna — eller stoppa in dem, som jag hellre skulle vilja uttrycka det — i dessa befattningar.
Herr talman! Oswald Söderqvist vet att vi har rikliga tillfällen att debattera försvarets utformning och strukturen av vårt totalförsvar här i kammaren vid andra tillfällen. Vi har debatterat detta under en dag för inte så länge sedan, och nu vill han föra debatten på nytt. Däremot är han tydligen inte alls intresserad av att få in kvinnor som yrkesbefäl inom försvaret. Han för debatten utifrån en bild av beredningens arbete, departementets arbete och utskottets arbete som han skapat sig själv och som är felaktig, en vanföreställning, och sedan bekämpar han sin egen vanföreställning. Jag tycker naturligtvis att han kan fortsätta med det. Till skillnad från Oswald Söderqvist tror jag att det får en ökad försvarseffekt om vi får in kvinnor i försvaret som yrkesbefäl.
Herr talman! Nej, jag är inte intresserad av att få in kvinnor som befäl i försvaret. Däremot är jag och mitt parti intresserade av att få in kvinnor i försvarsorganisationen — men då skall det vara en försvarsorganisation som verkligen är i takt med samhällsutvecklingen och inte en som har sina rötter i 1950-talet och andra världskrigets tänkande om hur krig kommer att föras och hur man bäst skall möta det. Det är en diskussion om detta man inte vill föra i det här sammanhanget. Man talar precis som om ingenting skulle ha hänt sedan 1950 eller 1945 eller någon annan sådan tidpunkt. Man talar precis som om samma försvarsorganisation skulle kunna användas nu som då. Och sedan säger man: Nu måste vi ha in kvinnorna här, för det är så bra för jämställdheten. Men det är att börja debatten i fel ände. Så fort försvaret debatteras — vilken specialfråga det än gäller — måste naturligtvis helhetsaspekten tas upp. Annars vore det ju ingen idé att diskutera försvarsfrågan över huvud taget — om man bara skulle plocka ut varje liten bit för sig och behandla den särskilt. När skulle vi då få den helhetssyn vi behöver i de här frågorna? Kvinnorna bör naturligtvis delta i försvaret — det kommer de inte heller undan, lika litet som andra medborgare, om vi får ett krig, vilket är mycket troligt. Men det hjälper varken kvinnorna eller försvaret att man slussar in dem på olika officersbefattningar. Det är inte det som är det viktiga utan det är att organisera kvinnorna som helhet i ett ordentligt och brett förankrat försvar för det här landet.
Herr talman! Jag konstaterar att Oswald Söderqvist vill ha in kvinnor i försvaret, men han vill inte ha dem som befäl! Jag tackar för den upplysningen.

Herr talman! Med anledning av den senast förda debatten vill jag från socialdemokratiskt håll säga att det självfallet är viktigt från jämställdhetssynpunkt att man nu inom ytterligare ett yrkesområde säger att vi vägrar att acceptera att man förvägras rätten till ett visst jobb på grund av könstillhörighet. För mig är detta en principfråga som är viktig. När vpk går emot detta har man lust att ställa frågan om det finns flera områden där vpk vill stoppa kvinnorna. Säger man inom vpk också nej till kvinnliga präster, för att ta det exemplet, därför att man inte tycker att svenska kyrkans organisation är riktig? Jag kan inte inse att man borde avstå från att förbättra någonting därför att man inte är nöjd med den organisation som f. n. existerar. Det skulle innebära att man måste avstå från att diskutera exempelvis värnpliktsförmåner därför att man tycker illa om försvarets organisation. För oss socialdemokrater är det alltså viktigt att de kvinnor som är intresserade av att ta ett jobb inom befälsyrkena ges en med männen jämbördig chans att göra det. En väg att gå för att underlätta detta för kvinnorna är att införa praktikplatser inom försvaret, också för kvinnor. Tyvärr har både statsförvaltningen som helhet och försvaret i synnerhet visat mycket dåligt ansvar för att klara den här situationen. Speciellt beklämmande är det att man visar detta dåliga ansvar i en situation då vi har mycket hög ungdomsarbetslöshet. Jag kan bara nämna att av det totala antalet tillfälliga och permanenta praktikplatser inom statsförvaltningen avsåg drygt 5 926 myndigheter och verk inom försvarsmakten, trots att försvaret svarar för ungefär 12 26 av samtliga anställda. Det finns alltså oerhört mycket att göra på den kanten. Ytterligare ett skäl för en speciell satsning på praktikplatser inom just försvaret är de speciella svårigheter som råder när man skall försöka bryta igenom den könsvall som i dag finns inom försvaret; det är ett typiskt manligt yrkesområde. Detta är bakgrunden till att det väckts en motion i denna fråga. Det är också bakgrunden till att Gudrun Sundström och jag vid utskottsbehandlingen avgivit ett särskilt yttrande där vi betonar dessa aspekter. Det räcker inte med vackra ord från statens och regeringens sida, det räcker inte med att man deklarerar sitt allmänna ansvar för praktikplatser — man måste i praktisk handling visa att man är beredd att inrätta dem, också på försvarets område. Försvarsutskottet gjorde en liten glidning i sin skrivning, som Olle Aulin citerade. Man sade: ”Riksdagen bör därför nu inte uttala sig i enlighet med motionsförslaget.” Jag anser att man därmed inte sagt ett principiellt nej till motionsförslaget. Det handlar snarare om en tidsfaktor. Vi vill understryka det nödvändiga i att denna fråga får en skyndsam lösning, just därför att den är väsentlig från jämställdhetssynpunkt. Herr talman! Detta är inte en fråga som lämpar sig att dra i långbänk!
Herr talman! Åke Gustavsson gör det lätt för sig, när han för fram jämställdhetsaspekten och enbart bygger på den. Det är ju inte fråga om jämställdhet. Hela förslaget — både beredningen och propositionen — är ju fullt med restriktioner för kvinnorna. De skall slussas in bakvägen. De skall få en liten särskild kurs. De skall komma in på andra villkor än de manliga värnpliktiga. Visserligen säger man att detta är ett första steg, och man menar därmed att utvecklingen kommer att gå mot precis lika villkor. Men hela uppläggningen av detta ärende visar skendebatten om jämställdhetsfrågorna. Det blir ingen riktig jämställdhet av detta. Det blir speciella befattningar och speciella rekryteringsförfaranden. Då förstår jag inte hur man kan säga att man kämpar för jämställdhet. Det är helt enkelt ett opportunistiskt ställningstagande. Man vill visa att man är för kvinnornas jämställdhet och vill ha dem med också i försvaret, och man genomför detta förslag med en massa reservationer och undanglidningar. Därför har vi gått emot förslaget. Olle Aulin sade tidigare till mig att vi är emot kvinnor såsom befäl. Visst, eftersom vi är för att kvinnorna skall integreras i en försvarsorganisation som är vettig och till nytta för hela nationen och där kvinnorna kan beredas samma uppgifter som manliga soldater. Men sådana uppgifter kan kvinnorna inte få i denna organisation. Det kan man inte åstadkomma genom att tillsätta några kvinnliga officerare i intendenturoch kameralbefattningar eller i marktjänst vid flygvapnet.
Herr talman! Jag vet inte om vi talar förbi varandra. Självklart kan man inte säga att rekryteringen av kvinnor till försvarsmakten skall ske på exakt samma villkor som för männen, så länge vi har en allmän värnplikt som gäller den manliga delen av befolkningen. Jag tycker att det är grundläggande att slå fast detta. Finns det, i de fall då fullgörandet av grundutbildningen är en förutsättning för att erhålla ett jobb, ett annat sätt att ge de människor som inte fått denna grundutbildning chansen till ett jobb som de är intresserade av och lämpade för? Ja, den vägen vill vi försöka gå. Därmed får man i varje fall mer likartade villkor än f. n., då dörren är helt stängd. Uppriktigt sagt, Oswald Söderqvist, tror jag inte på någon revolution på detta område, allra minst inom försvarsmakten. Men frågan är om vi skall avstå från att lösa ett problem därför att vi inte tycker att det är tillräckligt stort. Detta är ett steg på rätt väg, men det löser naturligtvis inte de totala jämställdhetsproblemen. Trots att steget är litet skall vi inte avstå från att ta det, om det gagnar möjligheten att skapa ökad jämställdhet.

Herr talman!

Vänsterpartiet kommunisterna instämmer helt i förslaget att konventionen ratificeras av Sverige. Konventionen som sådan kan bli ett av medlen i kampen mot undermåliga fartyg — då i första hand de bekvämlighetsflaggade fartygen. Denna typ av sjöfart utgör ett allvarligt hot mot de ombordanställdas rättmätiga krav på social trygghet och säkerhet. Den utgör också ett hot mot seriösa sjöfartsländer som genom lagstiftning och kollektivavtalsöverenskommelser försökt tillgodose en god standard både lönemässigt och socialt i handelsfartygen. De mindre nogräknade sjöfartsländernas redare får härigenom väsentligt lägre driftkostnader på sitt tonnage och utgör en osund och oacceptabel konkurrens. Vpk tillstyrker alltså förslaget om godkännande av ILO:s konvention 147. Men vi anser att de kritiska synpunkter som framkommit i vissa remissvar borde tas mer på allvar. Både sjöfartsverket och befälsbemanningsutredningen anser det tveksamt om Sverige uppfyller de krav som reses i konventionen beträffande kompetens hos befäl på handelsfartyg. Det gäller det s.k. bristmönstringssystemet, som trots kritiska röster fortfarande tillämpas när det råder brist på utbildat sjöbefäl. Remissinstanserna påvisar att detta system utgör ett ratificeringshinder. Samma instanser har också uttalat att de anser bestämmelserna i sjömanslagen utgöra ratificeringshinder och att 14 och 18 §§ i sjömanslagen borde ändras för att uppfylla kraven i konventionen när det gäller klagomålsrätten för de ombordanställda. Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1955 tagit upp dessa frågor och krävt att de ratificeringshinder som enligt nämnda remissinstanser föreligger undanröjs. När det gäller bristmönstringssystemet vidgår utskottet att det enligt ILO kommitténs mening kan strida mot konventionens syfte. Men man säger att det i sin praktiska tillämpning endast rent formellt strider mot konventionen och att bristmönstringssystemet inte haft någon menlig inverkan på sjösäkerheten. Man hänvisar då till att en noggrann myndighetskontroll utövas, i första hand av mönstringsförrättaren ute på fältet, och att den övergripande tillsynen sker hos sjöfartsverket. Men hur blir det när det saknas kompetent sjöbefäl — får fartygen då ligga och vänta tills man fått behörigt befäl? Och hur kontrollerar man påmönstringar i främmande länder? Är det inte så att man då företar uppmönstringar för att fartygen skall kunna gå? Kompetensen kommeri denna situation i många fall i andra hand. Kontrollen är i sådana fall nära nog obefintlig. När det gäller 14 § sjömanslagen så stadgar den att sjöman på svenskt fartyg förbjuds att dra tvist om anställningsförhållanden inför utländsk myndighet. Handlande i strid mot detta förbud kan enligt 18 § sjömanslagen medföra att sjömannen skiljs från sin befattning ombord. Här säger utskottet — med hänvisning till ILO-kommitténs tolkning — att bestämmelserna i sjömanslagen främst tar sikte på lönetvister och andra tvister av ekonomisk art. Utskottet hänvisar också till att den nu aktuella konventionen inte reglerar sådana frågor.

Det är väl inte så att samtliga ledamöter i utskottet har den uppfattningen att det inte förekommer några tvister som kan kräva rättslig prövning med hänvisning till konventionens räckvidd eller tillämpningsområde? Om det uppstår en tvist i organisationsfrågor där ombordanställda blivit förfördelade, reser bestämmelserna i sjömanslagen hinder för rättslig prövning i annat land än Sverige. Sker det på ett fartyg som har sin verksamhet förlagd utanför Sveriges gränser, kan tvisten inte prövas. Det strider mot konventionens syfte, och det utgör således ett ratificeringshinder. Med hänvisning till detta och till vad vi anfört i vår motion yrkar jag bifall till vpk-motionen 1955.

Herr talman! Karl Hallgren har rätt i att det har uttryckts en viss tveksamhet i den här frågan. Men detta är verkligen inte mycket att strida om. Vi är ju eniga om att godkänna konventionen. Det är huvudsaken i sammanhanget, och det är ett nödvändigt medel i kampen mot de undermåliga fartygen. Sedan behöver jag inte upprepa vad Karl Hallgren har anfört och vad utskottet har anfört som sitt försvar — varför vi anser att vi nu kan gå med på konventionen på dessa villkor. Karl Hallgren har nämnt alla de detaljer som utskottet har delgett kammaren om detta. Karl Hallgren vet att vi sjöfartsmässigt har en standard som hör till de bästa i världen och att vi har kommit mycket långt på detta område.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

En motionsrätt grundad på sådana skäl skulle nämligen inte bli begränsad vare sig till ämne eller i tiden, och den skulle därför strida mot de principer som kommit till uttryck i vår författning. Motionen nr 3 avvisades därför även av kammarledamöter som delade den i motionen framförda uppfattningen att en folkomröstning i kärnkraftsfrågan borde komma till stånd. Om en regerings avgång generellt skulle föranleda motionsrätt blev resultatet en ny allmän motionstid. En så vidsträckt motionsrätt, som dessutom skulle gälla så länge riksmöte pågår, skulle emellertid mycket starkt påverka riksdagens arbetsförhållanden och kan därför inte anses föreligga utan uttryckligt stadgande därom i riksdagsordningen. Den nytillkommande omständigheten att regeringen avgått utgör sålunda inte en händelse av sådan art att den kan utgöra grund för motionsrätt enligt 3 kap. 15§ riksdagsordningen. Jag anser mig därför förhindrad att framställa proposition på yrkande om remiss till utskott av den nu föreliggande motionen, nr 6, av Lars Werner m.fl. om folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

Herr talman! I förarbetena till det stadgande som nu åberopas till grund för motionsrätt hävdades starkt bestämmelsens undantagskaraktär och betydelsen av att stadgandet tillämpas på sådant sätt att regeln om tidsbegränsning av rätten att väcka fristående motioner inte urholkas. Av talmannens anförande framgår att regeringens avgång inte utgör någon anledning att i dag inta en annan ståndpunkt än den som intogs den 5 oktober till det av Lars Werner m.fl. framställda yrkandet att kammaren skall påfordra remiss till utskott av en motion om folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Även den nu föreliggande motionen bör alltså avvisas. Låt mig också understryka ett klarläggande som talmannen gjorde. Beslutet den 5 oktober att avvisa den då föreliggande motionen nr3 grundades på de överväganden av konstitutionell art som här redovisats. Beslutet gällde endast frågan huruvida motionen kunde väckas eller inte och innebar sålunda icke något ställningstagande i sakfrågan om folkomröstning om kärnkraften. Beslutet i remissfrågan kunde därför biträdas även av dem som delade motionärernas uppfattning i sakfrågan. Också det beslut vi nu skall fatta gäller enbart den konstitutionella frågan huruvida motionsrätt föreligger i detta fall. Herr talman! Jag hemställer att kammaren avslår Lars Werners yrkande att kammaren skall påfordra proposition på remiss till utskott av motionen nr 6 av Lars Werner m.fl.

Herr talman! I riksdagsordningen 3 kap. 15 § sägs att motion får väckas medan riksmöte pågår med anledning av händelse av större vikt som ej kunnat förutses eller beaktas under sedvanlig motionstid. Det är naturligt att riksdagen med hänsyn till sina arbetsformer är mycket restriktiv i detta avseende. Av den anledningen kunde riksdagen inte remittera en motion angående folkomröstning om energipolitiken torsdagen den 5 oktober vid sitt plenum kl. 09.00. Diskussioner i massmedia eller inom regeringen är självfallet inte en sådan händelse som avses i riksdagsordningen. Den nu uppkomna situationen är dock följande: Regeringen har i sin för riksdagen avgivna regeringsförklaring 1976 angivit folkomröstningen som väg att angripa det energipolitiska problemkomplexet. Eftersom regeringen nu upplösts på grund av att den i regeringsförklaringen angivna möjligheten till folkomröstning avvisats, anser centerns riksdagsgrupp att det inträffat en händelse av större vikt som ej kunnat förutses. Vi anser därför att remittering av förevarande motion bör medges.

Herr talman! I det här utskottsbetänkandet behandlas ett antal motioner som har anknytning till miljöskyddslagstiftningen. Det gäller bl.a. yrkanden som har ställts i de socialdemokratiska partimotionerna 791 och 1274. I motionen 791 har vi redovisat vår allmänna syn på miljöfrågorna och deras stora betydelse för utvecklingen mot ett bättre samhälle. Vi har framställt en rad konkreta förslag, som nära nog samtliga avslogs under vårsessionen av den borgerliga majoriteten i kammaren. Nu gäller det ett yrkande i anslutning till reglerna om straffrättsligt och ekonomiskt ansvar enligt miljöskyddslagen. Vi föreslår i motionen 791 att miljöskyddsutredningen får i uppgift att se över skadeståndsfrågorna. Givetvis skall man i första hand förebygga skaderisker genom skärpt lagstiftning och strängare krav på företagen. Men om skada likväl uppkommer bör den ersättas av den som vållar skadan. Om detta av något skäl inte kan ske bör industrin som helhet enligt vår mening stå ansvarig. Vi kan tänka oss någon form av fond, som byggs upp genom avgifter från företag som i sin produktion hanterar vissa angivna ämnen. Medel ur denna fond bör sedan ersätta skada som verksamheten vållar. Vi anser också att preskriptionstiden för brott mot gällande lagstiftning är för kort. Den måste förlängas — fallet BT Kemi i Teckomatorp bevisar nödvändigheten härav. Vidare bör straffsatserna skärpas och en obligatorisk skyldighet för kontrollmyndighet att polisanmäla miljöbrott införas. Utskottet har enats om att uttala stor förståelse för dessa våra krav på förbättrade möjligheter att kontrollera miljöfarlig verksamhet och vill med denna positiva inställning överlämna vårt yrkande till miljöskyddsutredningen. Vi noterar detta med tillfredsställelse. I den andra partimotionen, 1274, yrkar vi att kostnaderna för den tillståndsgivning och den kontroll som är förknippade med miljöfarlig verksamhet skall bestridas av den som söker tillstånd och den som bedriver sådan verksamhet. Det är betydande kostnader som samhället åsamkas i detta sammanhang. Vi anser att den ordning vi föreslår är synnerligen skälig. Det bör inte vara skattebetalarna som skall bära dessa kostnader.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

Herr talman! Det finns en rad skäl till att man måste skärpa skyddet av miljön. Den nu härskande miljösynen är i grunden felaktig. Den går i praktiken ut på att miljöskyddet i stort sett bara är till för att avvärja skadliga följder av olika ekonomiska verksamheter. Däremot skall inte miljöskyddet styra eller ligga till grund för ekonomin som sådan. Ekonomin får alltså inte vara miljövänlig, vilket vore det naturliga. Det är detta förhållande som är grunden till miljökrisen. Vänsterpartiet kommunisterna yrkar i motionen 793 att miljöskyddet skall få denna grundläggande betydelse, att det skall ställa krav på ekonomin själv. All produktion bör utgå från ett ekologiskt synsätt. Ekologi är ju läran om allt levandes inbördes beroende och balans. På en produktion som är ekologiskt inriktad måste man då ställa tre krav. Den skall kunna ta hand om sina egna föroreningar och oskadliggöra dem, den skall inte rubba de ekologiska kretsloppen och den skall inte äta upp framtidens tillgångar. Den kapitalistiska produktionen i dagens Sverige bryter mot alla dessa tre principer. Det är därför inte nog med lagar som begränsar förekomsten av giftiga ämnen och annan påverkan. En ekonomi byggd på privat vinst kan aldrig bli ekologisk. Den när sig själv på att förstöra det som Karl Marx kallade all rikedoms urkälla — naturen och arbetaren. Vinstekonomin slår ständigt ut fler och fler arbetare. Den minskar därmed själv den bas — arbetskraften — ur vilken den kan utvinna sin vinst. Detta försöker ekonomin kompensera. Det kan bl.a. ske genom att man kastar in ständigt nya naturtillgångar i produktionen. Det kan också ske genom att man släpper ut föroreningar för att minska kostnader eller genom att man sprider gifter för att pressa av naturen större och mer ensidig produktion. Det är en av arbetarrörelsens viktigaste uppgifter att försvara miljön, för det är de breda folklagren som alltid lider mest av att miljö och natur förstörs. Det är deras stadsdelar som drabbas av trafikbuller och överexploatering. Det är deras allemansrätt som hotas av giftbesprutningarna i skogen. Det är deras möjlighet till stimulans och rekreation som går förlorad, när landskap och skönhetsvärden skadas. Det blir deras barn som i framtiden får ta följderna av dagens misshushållning. Miljökampen är därför en naturlig del av de arbetandes klasskamp. Det finns ingen motsättning mellan miljörörelsen och arbetarrörelsen. Men det finns ett synsätt som kan hota denna viktiga enhet. Om de som politiskt leder arbetarrörelsen accepterar det privata kapitalet och accepterar dess sätt att producera, då låser de sig lätt i en ställning som kommer i konflikt med en framsynt miljösyn. Man tvingas ju då ställa upp på en ekonomi med t.ex. hög och ständigt ökad användning av olja och kärnkraft. Man offrar älvsystem. Man ser mellan fingrarna med giftspridning. Man kräver mer kalhuggning i skogen. Allt sker med den förmenta motiveringen att detta skapar arbete. Vi menar att detta synsätt är en fara för arbetarrörelsen och en hjälp åt bolagens utnyttjande av landet. Det är fel att inge människorna tron att skärpt utnyttjande av naturen skulle skapa mer arbete. Det är fel att inge dem tron att starkare miljöskydd skulle betyda mindre arbete. Det är — åtminstone i de flesta fall — tvärtom. Hårdare utnyttjande skärper också utslagningen av arbetare. Kapitalismen blir inte mindre kapitalistisk och dess inneboende tendens att skapa arbetslöshet blir inte mindre av att den får lov att äta upp mer resurser, att förstöra ännu mer natur. Både nuets och framtidens arbetsmöjligheter hotas tvärtom härav. Arbete åt alla kan skapas genom att man upphäver den privata vinsten som drivkraft i produktionen. Arbete åt alla kan skapas genom en ny typ av framtida teknik och industrialisering, genom att man minskar det stora inslag av tung industri som är så typiskt för Sverige och som leder till stor energiåtgång och jämförelsevis få arbetstillfällen. Lätt förädlingsindustri, högt utvecklad och förfinad teknik, sammansättningsindustri, industrier som gör komplicerade system — detta är grunden för en industriell produktion som är i samklang med miljön. Den ger liten miljöpåverkan, och den förbrukar litet vatten och råvara och relativt små mängder energi. Den ger samtidigt många relativt bra och relativt renliga arbeten. Det blir också arbeten som bättre kan tillgodose mänskliga behov, eftersom en ekonomi som är grundad på verkliga mänskliga behov aldrig behöver samma slöseri som en ekonomi grundad på privat och kortsiktig vinst. Detta är en ekologisk ekonomi, en ekologisk linje i den tekniska och industriella utvecklingen. Miljölagstiftningen måste stödja uppbyggnaden av en sådan ekonomi och bekämpa vinstens och slöseriets ekonomi. 1973 års miljöskyddslag var ett betydelsefullt famsteg. Och det är symboliskt att när det verkligen handlade om ett rejält framsteg, då var det faktiskt de båda arbetarpartierna som med sin majoritet i riksdagen drev igenom lagen. När det verkligen gällde att skärpa miljöskyddet mot utsugarna, då var det borgerliga miljöintresset bortblåst. I två viktiga avseenden är 1973 års miljöskyddslag unik. Det är den enda lag i sitt slag som inte medger att miljöskyddet får avvägas mot ekonomiska fördelar, och det är den enda lag som fordrar s.k. omvänd bevisföring, dvs. att en grundad misstanke om ett ämnes skadlighet är skäl nog att förbjuda det och att det åligger giftproducenter och giftanvändare att motbevisa misstanken. Det är avslöjande nog att exempelvis centern, som så gärna vill posera som ett miljöparti, gick emot lagen just på dessa viktiga punkter. Riksdagscentern och de ledande centerpolitikerna valde bolagens linje och svek de många ärliga centerpartister som arbetar i miljörörelsen. 1973 års miljöskyddslag är ett lärorikt exempel också i många andra stycken. Den visar oss nämligen hur det ofta går med en bra lag, när den skall tillämpas under dåliga maktförhållanden. Är det något som är typiskt för den praktiska verkligheten på miljöområdet i dag, så är det ju hur grovt denna lag saboteras ute på fältet. Lagstiftarnas uttalade avsikter och riktlinjer kringgås. Lagens verkan urholkas. Bolagen och profitörerna tar igen vad de förlorade den gången lagen antogs i riksdagen. Och det är ofta de offentliga myndigheterna, de som fått riksdagens uppdrag att vaka över lagen, som hjälper dem. Låt mig ge några få exempel på denna undergrävande praxis, detta sabotage mot riksdagen. Regeringsrätten har i ett ärende fastställt att giftbesprutning med fenoxisyror inte får ske inom 200 m från vattentäkt. Ändå besprutas gång på gång skiften som ligger i omedelbar anslutning till vattentäkter och kommunala badplatser. När detta anmäls för tillsynsmyndigheterna, som alltså har fått riksdagens uppgift att vaka över lagens efterlevnad, lämnar dessa saken utan åtgärd. Bolagen får sin vilja igenom. Ett annat exempel. Efter förbudet 1977 mot det farliga giftämnet 2,4,5-T upptäcktes fall av besprutning med detta ämne. Mån besprutade alltså i trots av det uppmärksammade förbudet. När saken anmäldes, underläts åtal med hänvisning till att de som sprutade påstods inte känna till förbudet. Då var det ändå ett förbud som föregåtts av den fruktansvärda Sevesokatastrofen i Italien. Men herr länsåklagaren och bolagen var rörande överens. I den ena broschyren efter den andra utmålades före 1977 preparatet 2,4,5-T som ofarligt. I ett särskilt pressmeddelande gav naturvårdsverket publicitet åt åsikten hos en enhällig produktkontrollnämnd, som förklarade att ”en rad uppgifter om skador på människor har noggrant undersökts och visat sig vara utan grund. Några särskilda åtgärder från vår sida ifråga om fenoxisyror är därför inte aktuella.” För detta yttrande stod bl.a. två generaldirektörer. Och bolagen hade kunnat känna sig lugna med tanke på generaldirektörernas följsamhet, om inte den italienska katastrofen hade inträffat. Tvärsäkerheten om preparatets ofarlighet var därmed avslöjad. Inte ens bolagens makt kunde nu anständigtvis få hindra förbud mot ett ämne som tidigare utmålats som ofarligt även av tillsynsmyndigheterna. Enligt miljöskyddslagen skall grundad misstanke föranleda förbud. En misstanke skall konkret motbevisas för att det misstänkta ämnet skall kunna tillåtas. Denna centrala princip i lagen tillämpas i praktiken inte. Den har upphävts av bolagen själva, av naturvårdsverk och av produktkontrollnämnd. T. o. m. preparat som över huvud taget aldrig undersökts har nyligen tillåtits. Det gäller preparat som varit berörda av dens.k. Bio-Test-skandalen, dvs. som utsatts för korrumperade tester av ett utländskt bolag som varit i Herr talman!

Det anförda må därför räcka som exempel i detta sammanhang. Det understryker vikten av att lagstiftningen både i sin form och i sin praxis kraftigt skärps. Det understryker behovet av vaksamhet mot de ekonomiska maktgruppernas mygel och sabotage. Det understryker slutligen att miljölagstiftningen allmänt måste skärpas och — som vpk här föreslår — bringas i samklang med en ledande ekologisk syn på all ekonomi och produktion. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 793.

Herr talman! Vi har på sista tiden nära nog till leda matats med tekniska detaljer om hur kärnkraftens problem, speciellt avfallsfrågan, skall lösas. Vi kommer förmodligen att få dras med den diskussionen mycket lång tid, antagligen hela livstiden för många, kanske de flesta av oss. Det är ju inte alls säkert, eller på något sätt bevisat, att problemet går att lösa. Vissa grupper och intressen påstår emellertid att det är möjligt, ja, t.o.m. att det redan är löst nära nog till 100 96. Jag och många med mig tror det inte. Jag tänker i det här sammanhanget inte ge mig in på några som helst tekniska resonemang och argument för eller emot den ena eller den andra uppfattningen. Det hör inte hemma i den här debatten utan det får vi återkomma till i andra sammanhang. Avsikten med den vpk-motion som behandlas här har inte heller varit att ta upp detaljerade resonemang av den sorten. Vad vi har velat framhålla med vår motion är nödvändigheten av att ibland i diskussionen försöka se till helheten och inte fastna i deloch detaljfrågor, så att de blir huvudsaken. Nu är det ju inte någon slump att debatten i miljöfrågan i allmänhet och i energifrågan i synnerhet har kommit att inriktas just på delar av problemet. Det har varit en medveten strävan hos dem som velat ha kärnkraft att inte ta upp diskussionen i ett bredare perspektiv. Om man gör på det sättet, om man leder in resonemangen på detaljer och olika avsnitt, då är det också mycket lättare att få det hela att framstå som ganska ofarligt och lätthanterligt. Då blir det en fråga om tekniska lösningar i stället för politiska och samhälleliga lösningar. Då kan man prata om energiproblemet som ett jämförelseproblem mellan kärnkraft och olja eller andra för tillfället lämpliga jämförelseobjekt. Då blir det mera hanterligt och verkar på en gång mindre farligt, för vi har ju ett högt tekniskt kunnande, våra forskare och ingenjörer är skickliga och kan uträtta de mest fantastiska ting. Det är sant. Och ändå bevisas det gång efter gång att underlaget för viktiga beslut, med stora ekonomiska och samhälleliga konsekvenser, inte har varit tillräckligt. Det har, som jag sade, varit en medveten strävan hos dem som varit intresserade av kärnkraftsutbyggnad att föra diskussionen på detta sätt. Så har det också varit på andra områden när det gällt miljöfrågor, även i lagstiftningssammanhang, som Jörn Svensson berört här tidigare. Genom denna medvetna strävan har man också lyckats med att för den allmänna opinionen, åtminstone för stora delar av den, framställa problemen på det här sättet. Folk invaggas, som vi skriver i vår motion, i tron att problemen är relativt lätta att lösa. De luras att tro att om bara viljan finns så kommer skickliga tekniker att kunna klara kärnkraftens problem, liksom föroreningsoch giftproblemen kommer att kunna lösas genom strängare lagstiftning. Men det finns inga sådana lätta lösningar på det här området. Jörn Svensson har här tidigare talat om de ekologiska sammanhang som är så viktiga att beakta när vi diskuterar dessa frågor, och jag skall inte uppehålla mig vid den problematiken utan i stället göra några jämförelser på det samhälleliga området när det gäller energipolitiken. Precis som det finns samband i naturen som vi inte ostraffat kan ändra på, så finns det ju motsvarigheter i våra samhällen. Om vi väljer en viss typ av utveckling, ett visst samhälle, så byggs det efter hand upp mönster som vi sedan inte utan vidare kan ändra på eller förkasta när de en gång väl har kommit till. De kan ändras bara med mycket stor vånda. Det samhällssystem som vi lever i, ett marknadssamhälle som styrs i huvudsak av enskilda vinstintressen, bygger på ett ständigt ökande slöseri med naturens tillgångar och jämsides därmed ett slöseri med mänskliga tillgångar i form av utslagning och utstötning av de enskilda människorna. För att detta skall kunna fungera har systemet krävt, och kräver allt fortfarande, en ständigt ökande förbrukning av energi. Det krävs slöseri också med tillgången på energi för att det övriga slöseriet skall vara möjligt. Det slöseriet har pågått mycket lång tid och med ökande tempo. Vi har varit bortskämda med att ha tillgång till en riklig och hittills lättillgänglig och billig energiresurs: oljan. Vi har vetat att den skulle ta slut, att den inte nybildas, att lagren inte varit eller är outtömliga. Vetenskapsmän och forskare har påvisat fakta och utfärdat varningar i tiotals år, men utan resultat. Det är återigen ett exempel på att teknisk kunskap och medvetenhet om fakta väger lätt när ekonomiska vinstintressen får styra utvecklingen. Nu börjar vi nalkas den kritiska punkten när det gäller oljan. Bristen börjar ge ekonomiska verkningar. Vad får det för verkan på det system som vi lever under? Vilka slutsatser drar man? Drar man slutsatsen att det är något fel på systemet, att det är lämpligt att ändra färdriktning, att stanna till och försöka få en överblick och söka efter andra utvecklingslinjer, andra mönster? Nej, det gör man inte. Tvärtom satsar man alla resurser för att finna nya lösningar till ett fortsatt slöseri med energi som skall hålla det övriga slöseriet i gång. Det är därför vi har fått ett kärnkraftsproblem. Kärnkraften skulle lösa marknadssamhällets problem och säkerställa fortsatta vinster på satsade pengar i allt slags produktion, både nyttig och onyttig. Vi behöver självklart energi och teknik för att utveckla samhället, men en okontrollerad energiproduktion och konsumtion är inte till nytta för samhället som helhet, bara för vissa, de som tjänar de stora pengarna på ett sådant slöseri. Det är tragiskt att stora delar av arbetarklassens ledning i industriländerna har godtagit och ställt upp på lösningar av den här frågan som inte gynnar någon annan än de stora kapitalägarna och bolagen. Här i Sverige gäller det den socialdemokratiska ledningen. Vi har fått höra av deras ledande företrädare att om vi inte bygger ut kärnkraften hamnar vi i det gamla torparlivet, med stearinljus, slit, släp och elände. Vi kommer inte att få några jobb i Sverige, sägs det. Sysselsättningen är i fara. Det kan då vara på sin plats att erinra om att vi i Sverige har fördubblat vår energiförbrukning sedan 1960 från ca 220 till ca 440 TWh. Men är det någon, socialdemokrat eller annan, som vill stå upp och påstå att vi har mindre arbetslöshet i dag än vi hade 1960? Motsatsen är fallet. Ett annat exempel: USA förbrukar ungefär dubbelt så mycket energi per innevånare som Sverige. Vem vill på den grundvalen påstå att USA:s arbeslöshet är lägre än vår? Nej, herr talman, det är inte mängden förbrukad energi som avgör hur samhället skall se ut när vi nått upp till en hög grad av teknik och industrialisering. Då är det i stället de politiska besluten om hur resurserna — av både energi och annat — skall användas som blir avgörande. Men det handlar inte så mycket om att finna alternativa energikällor som om vilket samhälle vi vill ha och vem som skall bestämma. Det är det som är huvudfrågan, en miljöfråga av allra största vikt. Det problemet löser man inte genom att prata om olika slag av reaktorer, vilka som skall laddas, hur många vi skall ha osv. Inte heller gör man det genom att bara koncentrera sig på avfallsproblem eller säkerhetsrisker. Man kan självfallet inte heller lösa det genom folkomröstningar. Vi har krävt en sådan. Det har vi gjort därför att vi anser det vara viktigt att få en vidgad och utökad debatt i de här frågorna, så att kunskaperna kan spridas på ett mera rättvist sätt än vad som är fallet nu, då förespråkarna för en snabb utbyggnad av kärnkraften har en oerhörd övervikt i opinionsbildningen. Det viktiga — och det som är huvudfrågan — är alltså inte dessa delproblem, utan det är hur samhället organiseras och styrs och hur det ser ut. Det är inte så att samhället blir dåligt på grund av kärnkraftsavfall, giftutsläpp och andra farliga biverkningar av den industriella processen, utan alla dessa biverkningar uppkommer därför att samhället redan är dåligt: oorganiserat, styrt av dem som har pengarna och inriktat på att gynna enskilda vinstintressen. Det är därför som det är viktigt att sätta in energifrågan, liksom miljöfrågan, i det stora sammanhanget och inte låta dem som har intresse av det bryta ut vissa detaljer och behandla dessa som enskilda tekniska frågor. Det är för att försöka påvisa dessa sammanhang som den här vpk-motionen, 1977/78:793, har kommit till, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den.

Herr talman! I skuggan av viktiga och besvärliga överläggningar — till följd av regeringsbekymren i vårt land — om vad som nu skall hända passar vänsterpartiet kommunisterna på att försöka dra i gång en debatt här. Det gäller delvis — och i ganska viktiga avseenden — de frågor för vilka centern försökte ta ansvar och uträtta någonting i ansvarig ställning. Själv tycker jag emellertid att det skulle vara pretentiöst att på detta lilla debattunderlag från jordbruksutskottet kasta oss in i den debatten nu. Jag nöjer mig därför med att säga att jag är förvånad över att Jörn Svensson i alla sådana lägen passar på att kasta omkring sig förolämpningar åt alla håll. Den sortens debatt vill jag inte gå in i.

Jörn Svensson och Oswald Söderqvist säger att de avser att komma tillbaka, och de använder dessa tillfällen till att förolämpa människor — låt vara med annan politisk uppfattning — som är beredda att arbeta i samma riktning som de, åtminstone i långa stycken. Jordbruksutskottet har tillstyrkt nästan hela den långa raden av intressanta motionsuppslag så långt att jag tycker det är riktigt att tala om bifall. Om Jörn Svensson respekterar den demokrati som vi arbetar i måste han erkänna att vpk-motionen redan är förekommen av en utredning, tillsatt av en departementschef som är centerpartist men som Jörn Svensson för säkerhets skull passar på att förolämpa i alla fall. Naturresursoch miljöutredningen har börjat sitt arbete, och vi hoppas att det alltjämt i framtiden skall bli det arbetssätt och den praxis som skall tjäna en demokrati. Därför tycker vi att det är ganska normalt att vi skickar över de här intressanta uppslagen som vpk för till torgs till den parlamentariskt sammansatta kommitté som har att ta ställning till detta. Jag tycker att det i det läget egentligen inte finns en plattform för att riva i gång med den aggressivitet som Jörn Svensson försöker göra. Jag kan gärna medge att han ibland lyckas dra med även mig, men jag vill försöka att i dag klara mig från att förfalla till den sortens pajkastning. Vi har, enkelt och försiktigt uttryckt, med intresse accepterat många av de resonemang och tänkesätt som finns i alla dessa motioner från olika partier. Vi tycker det var rimligt att vi vidarebefordrade dem till utredningen. Förslagen är redan åtgärdade, under utredning eller färdigutredda och föremål för förhandlingar eller propositionsarbete. Därför står man inte på en särskilt stark plattform om man begär att riksdagen i dag skall göra exakta ställningstaganden i detaljfrågorna. Jag vill när det gäller den socialdemokratiska reservationen säga att jag förstår socialdemokraterna. Eftersom motionen 1274 var en partimotion kunde man inte säga att den fick lämnas utan åtgärd, utan det borde vara ett tillkännagivande. Vad är det då som skall tillkännages?

Reservationen säger att utskottet borde utgå från att det blir löst. Skillnaden mellan majoritetens skrivning och reservanternas skrivning är alltså att majoriteten säger ”anser sig —-—-- kunna förutsätta” och reservanterna säger ”utgår från”. Jag ber om ursäkt, men personligen har jag inte den utomordentliga språkliga underbyggnaden att jag riktigt kan uppleva den enorma skillnad mellan de två uttryckssätten som skulle ge anledning till en reservation och en omröstning i riksdagen. Men det är inte min sak att bedöma det. Jag vidhåller det som majoriteten har sagt, att vi anser oss kunna förutsätta att det problem som behandlas i motionen kommer att lösas. Reservanterna utgår från att det kommer att lösas.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

Herr talman! Det var många slingerbultar — imponerande många på bara sex minuter. Först tycker Einar Larsson att i miljöfrågorna är en öppen debatt ett tecken på förfall och en brist på debatt ett tecken på demokrati. Vi tillåter oss i mitt parti att ha en något annan mening om det. Sedan försöker Einar Larsson sprida dimridåer genom att beskylla vpk för att, som han säger, ha passat på att ställa till den här debatten när det finns så många andra besvärliga frågor, exempelvis regeringsfrågan. Jag skall be att få påpeka att vi inte har ställt till debatten i det här läget. Att man nu har bekymmer om vem som i framtiden skall utgöra Sveriges nye C. G. Ekman är helt och hållet herr Einar Larssons och hans partis förtjänst. Den situationen har inte vi ställt till med. Ni har förmodligen sedan september 1976 vetat om att en sådan här regeringskris skulle komma. Det var inte vårt fel att den kom den här veckan. Det var ert fel, så skyll inte på oss i det stycket! Vidare menar Einar Larsson att det här och nu inte är rätt plats och tid att diskutera kontroversiella och allvarliga frågor som hör till de miljöpolitiska sammanhangen, eftersom det pågår en utredning som har fått allt material. Vad bråkar då vpk för? säger han. Jo, vi bråkar därför att vi vet att inom denna utredning liksom inom det politiska etablissemanget över huvud taget i Sverige finns det dolda spänningar, och de spänningarna är Einar Larsson väldigt noga med att i sitt anförande här på sex minuter försöka glida över och inte ta upp. Men det är just vetskapen om dessa spänningar och motsättningar som gör att vi vill tvinga fram en debatt. Vi vill tvinga fram ställningstagande och riktlinjer från riksdagens sida som står i samklang med 1973 års miljöpolitiska beslut och i bättre samklang med en ekologisk grundsyn på miljön än vad den nuvarande officiella miljöpolitikens praxis gör. Då är det naturligt att vi kritiserar dem som vi uppfattar som dubbelbottnade och till dem hör, vill jag säga, Einar Larsson och hans partiledning, som tala vackert om att vi vill kämpa för miljön men som sedan när det verkligen gäller inte ställer upp. Jag nämnde här ett exempel på detta, nämligen att ett viktigt framsteg i 1973 års miljöskyddslag var kravet på giftspridarna, dvs. kravet på omvänd bevisföring. Just på den punkten ville Einar Larsson och hans partivänner inte ställa upp. Där ställde de upp på bolagens sida, och arbetarmajoriteten i riksdagen fick driva igenom det kravet. Den gången var de tre borgerliga partierna med Einar Larssons parti i spetsen eniga — för ovanlighetens skull kan man tycka. När man ser sådant tror man inte på allmänna deklarationer av typen: Viär så miljövänliga, vi vill ställa upp. Nej, då vill man ha fram motsättningarna som finns under ytan och som Einar Larsson försöker dölja, och det är det som denna debatt syftar till.
Herr talman! Einar Larsson säger att han egentligen tycker som vi. Han menar att utskottsmajoriteten har gett uttryck för en ståndpunkt som leder till samma resultat som reservationens och att det därför inte skulle finnas behov av någon reservation. Ungefär så tolkar jag hans uttalande. I utskottets skrivning står det, som Einar Larsson nämnde, att utskottet förutsätter att i motionen nämnda spörsmål närmare kommer att prövas och därför inte behöver bli föremål för något särskilt initiativ. Vad vi har velat säga i vår reservation är att vi anser det principiellt riktigt att samhällets kostnader för den tillståndsgivning och kontrollverksamhet som miljöskyddslagen föreskriver skall bestridas av den som söker tillstånd för resp. utövar miljöfarlig verksamhet. Vi vill att riksdagen nu skall uttala sig för den principiella inställningen och därigenom ge regeringen vägledning när den går att se över miljöskyddslagen i dessa avseenden, så att vi får till stånd en ordning som vi betraktar som rimlig. Jag vill fråga Einar Larsson om han betraktar den ståndpunkten som riktig, om han alltså tycker som vi. Är det bara så att han inte avser att rösta som vi?

Herr talman!

Utskottet har ansett sig kunna förutsätta att frågan om vem som skall bära kostnaderna för tillståndsgivning och kontrollverksamhet kommer att prövas i det sammanhanget. I reservationen sägs det att man ”utgår från att i motionen berörda spörsmål kommer att prövas”. Skillnaden är inte särskilt stor. Eftersom Svante Lundkvist frågar mig och jag är pretentiös nog att tro att möjligen också någon annan kan vara nyfiken på vad jag tycker, vill jag alltså ha sagt detta: Utredningsbetänkandet är nu föremål för remissbehandling och skall sedan propositionsbehandlas. När ärendet sedan ligger på riksdagens bord skall det tas upp till granskning av riksdagen, och det är i det läget besluten om detaljerna skall fattas. Detta vet Svante Lundkvist mycket väl, så det är egentligen en helt onödig upplysning. Det är den praxis vi arbetar efter. Jag tycker den är bra, och den har utskottet också i detta fall försökt följa. Att med utgångspunkt i detta försöka göra gällande att det skulle föreligga stora meningsskiljaktigheter i sak tycker jag är felaktigt. Jörn Svensson sade att arbetarrörelsen fick driva igenom principen om den omvända bevisbördan. Han skall få ett svar på det, men jag vill inte, som han gör, utgå ifrån att det skulle vara så enormt exakt och riktigt. Mitt svar är väldigt ärligt; det handlar dessutom om de realistiska möjligheterna att hantera de här frågorna i praktiken. När den omvända bevisbördan diskuterades ställdes frågan: Hur skall det fungera, hur skall det se ut i praktiken? Min inställning är att det är en helt riktig princip. Men det var ingen som i det läget exakt kunde tala om hur den skulle fungera i praktiken. Vi sade: Det är klart att vi kan kasta ut det här som en stolt devis. Men vi har ännu inte underlag för att skissera hur den skall genomföras i verkligheten. Jörn Svensson är stolt över att man drev igenom den omvända bevisbördan. Jag är så uppriktig att jag säger: Kanske var det riktigt att göra det. Men det är intressant att lägga märke till att Jörn Svensson samtidigt med en omfattande bevisföring visat att den inte fungerar ett skvatt! Naturvårdsverket har inte haft möjlighet att leva upp till den devisen så som man skulle önska om den skall stå där. Vi var i centern litet misstänksamma. Vi sade: Det här låter nog bra, men hur skall nu detta hanteras? Har vi inte en klarare beskrivning av de resurser som behövs för att genomföra detta, så låt oss lugna oss och göra en mjukare skrivning i utskottet. Det är den enda skillnaden. Jag vet att såväl en del socialdemokrater som vpk-are njuter av detta och beskyller centern för tvetalan och opålitlighet. När man inte kommer åt oss i sak och när man tycker om våra åsikter, då måste man försöka köra med förolämpningar. Men jag säger än en gång: Jag bortser från detta. Vi trodde inte på den här formuleringen i realistisk funktion, och därför hade vi en försiktig formulering den gång då beslutet togs. Jag medger att det kan diskuteras om det var rätt eller fel. Tyvärr fick vi rätt, eftersom det visar sig att systemet inte fungerar. Jörn Svensson har själv många gånger talat om här i kammaren hur illa det fungerar i naturvårdsverköt. Detta är svaret på den fråga som Jörn Svensson trodde att jag ville glida undan. Jag glider inte undan någonting, men det finns en hel del saker som för de flesta av kammarens ledamöter är så självklara att vi inte lika pretentiöst som Jörn Svensson vill besvära kammaren med dem i alla lägen. Det är min inställning; Jörn Svensson må gärna fortsätta att besvära kammaren som han önskar.
Herr talman! Det här är ingen detaljfråga, Einar Larsson i Borrby; det är en principfråga. Läget är det att en utredning har lagt fram ett förslag om att man borde utarbeta ett avgiftssystem. Vad vi har sagt är att riksdagen bör uttala sig för en princip i det sammanhanget, nämligen att de som förorsakar kostnaderna, de som skall vara föremål för kontrollen, de som skall ha tillstånden, också skall svara för kostnaderna och icke skattebetalarna. Det är alltså en viktig princip som vi vill att riksdagen skall uttala sig för. Det är ändå underligt att hänvisa riksdagen till att ett förslag i den här frågan kan komma i en proposition, när läget är det att vi inte vet när vi har en regering som kommer att kunna lägga fram en proposition, hur den regeringen ser ut och hur den kommer att se på frågan. Det är väl rätt naturligt att riksdagen då ger sin mening till känna.

Herr talman! Detta är en avslöjande debatt inte minst när det gäller synen på demokratins och parlamentarismens funktion. Einar Larsson tycker tydligen att man skall bedöma en debatts värde och berättigande huvudsakligen — det är hans egna ord — efter huruvida den besvärar kammaren eller inte. Jag har den uppfattningen att viktiga frågor skall debatteras här för att svenska folket skall få se var dess valda ombud står resp. inte står. Det är en något vidare syftning än huruvida man besvärar kammaren eller inte. Det är märkligt att man inte kan få ett rakt besked från Einar Larsson. Jag tillhör dem som aldrig har lyckats få det. Han blir alltmer dialektisk och slingrande för varje ny replik han väljer att gå upp i. Vad var det som hände 1973? Jo, det var att man fick en miljöskyddslag där man flyttade över bevisbördan och ålade giftspridarna, de privata bolagen, en omvänd bevisföring. De skulle alltså inför en konkret misstanke motbevisa denna för att ett visst giftigt ämne skulle kunna användas. Om de inte kunde göra det, inträffade det mycket enkla förhållandet att ämnet inte skulle få användas. De skulle alltså åvägabringa tillräckligt många vetenskapliga fakta för att en tidigare vetenskapligt grundad misstanke skulle kunna anses undanröjd. Det var den skyldighet de fick. Tre partier reserverade sig mot denna formulering: m, fp, c. Einar Larsson var, vill jag minnas, en av reservanterna i utskottet den gången. De ville att giftspridarna inte skulle ha denna skyldighet. Det skulle alltså kunna finnas en grundad misstanke, men trots det skulle man få lov att använda ämnet och inte behöva komma med någon egentlig motbevisning mot den konkreta misstanken. Nu försöker Einar Larsson skylla ifrån sig med att säga att detta ändå inte skulle ha fungerat i praktiken. Att det inte fungerar beror inte på bristande förmåga eller bristande kunskaper utan på bristande vilja att tillämpa lagens bestämmelser och lagstiftarens avsikter. Det är de ekonomiska intressena och deras direkta och indirekta företrädare som saboterar. Principen är fullt möjlig att tillämpa. Jag vill understryka att de många ärliga centerpartister som arbetar i miljörörelsen och som man möter ute på fältet, inte minst i kampen mot giftbesprutningarna i skogen, är helt på det klara med detta. De för ingen tvetalan i det här fallet. Däremot är det en del centerpolitiker här i riksdagen som uppenbarligen har en attityd ute bland folk och en annan attityd när det gäller att rösta om lagar. Det är den typen av spänningar som vi vill belysa, avslöja och bekämpa genom att, såsom vi har gjort i dag, ta upp dessa frågor.

Herr talman! I ett tidigare anförande sade jag, Jörn Svensson, att jag faktiskt tror att det var bra att det skrevs in i lagen men att det är tråkigt att se att det inte fungerar. Det är knappast de som reserverade sig som kan beskyllas för att det inte fungerar. Det är den sortens förolämpningar, beskyllningar och feltolkningar som jag tycker det är onödigt att besvära kammaren med.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att det var vårt parti som först och ganska ensamt talade om att avgifter över huvud taget skulle användas som ett medel bland många andra i miljöskyddet. Därför är vi glada över att en enhällig utredning anser att detta medel skall användas. Jag är säker på att både en blivande regering och den nuvarande riksdagen kommer att tycka detsamma. En historisk not som jag alltid får komma med i detta sammanhang är den att när jordbruksutskottet röstade om den omvända bevisbördan, så röstade folkpartiet med majoriteten. Vi röstade alltså för den omvända bevisbördan.

Herr talman! Jag har begärt ordet ännu en gång för att ta upp frågan om att den omvända bevisföringen inte skulle kunna fungera och att miljöskyddslagen i den strängare utformning som den fick inte skulle vara praktiskt genomförbar. Det är den ridå bakom vilken centerns företrädare i den här debatten nu försöker förskansa sig för att försvara att han inte vill att bolagen skall ha denna strängare regel mot sig i sitt agerande. Om det är så att lagen inte fungerar kan man inte argumentera som Einar Larsson och säga att den inte skulle kunna fungera. Om exempelvis regeringsrätten beslutar att man inte får spruta med fenoxisyror 200 m från vattentäkt och bolagen ändå gör det, så kan väl ändå inte Einar Larsson säga att det inte skulle kunna vara möjligt att tvinga bolagen att låta bli att göra det. Det är ju inte på lagen eller lagstiftaren som det beror att bolagen bryter mot denna bestämmelse, utan det beror på att polismyndigheter, länsåklagare, naturvårdsverk och produktkontrollnämnd tolererar att det får ske. Om dessa instanser sade ifrån att det inte får hända, om de vidtog åtgärder och straffade de skyldiga, då skulle den strängare principen kunna fungera. Är det inte så? Om det uppstår diskussion huruvida ett visst ämne får användas eller inte och om en undersökning pekar på att ämnet är riskfyllt att använda, då finns det två sätt att angripa situationen. Antingen minskar man kravet på motbevisning och förklarar att man tillåter ämnet, eftersom misstanken bara är en enstaka misstanke, som inte belysts tillräckligt. Så kan man agera. Men man kan också agera i lagens anda och säga att man tills vidare förbjuder ämnet, eftersom misstanken inte har motbevisats. Det innebär inga svårigheter. Det är inte en fråga om huruvida man kan göra det eller om det är möjligt att göra det. Man både kan och har möjlighet att göra det. Det är en fråga om huruvida man vill. Det är en fråga om vilken politisk intresseinriktning man har och vilken politisk ståndpunkt man tar. Det avgörande är om man skall ha slappa förhållanden, så att bolagen får relativt stor frihet att sprida gifter, eller om man skall ha strängare förhållanden, så att deras möjligheter att sprida gifter och föroreningar blir restriktiva. Det är helt och hållet en fråga om huruvida man vill. Det fungerar om man vill, men det fungerar inte om man inte vill. Jag har inte velat kasta några förolämpningar vare sig mot centerpartiet och centerfolket i allmänhet eller mot Einar Larsson. Jag har bara konstaterat det faktum att han den gången ville ha en lägre grad av bevisskyldighet beträffande de privata bolagen än vad majoriteten ville ha. Till sist vill jag efter Kerstin Anérs anförande framföra min oförbehållsamma ursäkt till folkpartiet. Om min redogörelse för förloppet vid omröstningen 1973 var felaktig när det gällde folkpartiet, tar jag naturligtvis tillbaka den. Men moderaterna och centern stod för den reservation som krävde lägre bevisskyldighet beträffande de giftspridande privata bolagen.

Herr talman! Så där ja, nu börjar det likna någonting. Nu kommer vi in i en debatt som jag tycker om. Jörn Svensson har medgivit att det faktum att de fina bevisen inte fungerar inte beror på hur folk röstade för några år sedan. Då tycker jag att det som nu är konstruktivt är att för framtiden försöka se till att de fungerar. Jag avvaktar med stort intresse hur man på ett konstruktivt sätt försöker skissera och skapa system, kontrollorgan och funktioner, som gör att vi slipper den kritik som Jörn Svensson framför. Jag ser uppriktigt fram emot att så skall bli möjligt. Jag noterar naturligtvis med glädje att Jörn Svensson tar tillbaka alla de förolämpningar som jag själv tycker är ett allvarligt hinder på vägen att nå vettiga resultat i miljöfrågorna.

Herr talman! Einar Larsson undviker hela tiden vad det egentligen handlar om, nämligen om man vill ha strängare formuleringar och en mer restriktiv praxis när det gäller giftspridning och påverkan på miljön från det ekonomiska livet. Det är en politisk intressefråga. Inte i något av sina många inlägg har Einar Larsson kommit in på att det faktiskt finns människor som har ekonomisk fördel av giftspridningen, ett synsätt och en praxis som är fientlig mot ekologin och miljön. Einar Larssons ställningstagande 1973 är just ett uttryck för denna konflikt. Utåt visar man en vilja att arbeta för en bättre miljö, men när man sedan tvingas ta ställning till om man skall ha strängare bestämmelser och en strängare tillämpning gentemot de ekonomiska intressena, viker man sig. Denna dubbeltydighet kommer vi inte ifrån, om vi inte får dra ut den i ljuset och diskutera den. Einar Larsson försöker hela tiden fråga om detta kan fungera praktiskt. Strängare bestämmelser kan alltid fungera praktiskt, om tillsynsmyndigheterna ser till att bestämmelserna tillämpas och inte viker sig för bolagens intressen och om lagstiftarna känner sitt ansvar och ser till att deras beslut följs upp. Om de emellertid är dubbelbottnade i detta avseende och inte är klara och raka i sina syften utan vill spela en roll inför folket och i verkligheten spelar en annan roll gentemot de ekonomiska intressena, är det klart att följden blir det vi ser i dag i miljöskyddslagstiftningens praxis, nämligen ett sabotage mot riksdagens och lagstiftarnas avsikter.
Herr talman! Jag hoppas att kammarens ledamöter har överseende med mig, om jag inte kommer att hålla fler anföranden i den här debatten än just detta. Låt mig då säga, alltså för sista gången: Jag och mitt parti ställer upp på strängare bestämmelser. Hade Jörn Svensson haft en längre politisk erfarenhet, hade han kommit ihåg hur vi i början av 1960-talet fick lida för detta, hur efter hand människorna sade till oss: Ni måste komma ner på jorden. Ni måste hjälpa till att konstruera lösningar som fungerar i praktiken och som ni kan nå fram till i samförstånd och förhandlingar med andra politiska formationer. Detta är kanske till en del orsaken till att Jörn Svensson så felaktigt och enögt arbetar på att försöka skada trovärdigheten hos mig och mitt parti. Men jag är helt säker på att han skall misslyckas med det, för han har ingen grund för sina påståenden, och det märker människorna, oavsett hur vältaligt han, som jag sade, försöker förolämpa oss. Nu haralltså vpk här, sedan man har sett att dess stolta devis inte fungerade —- vilket jag beklagar, eftersom den kanske var riktig — försökt göra förslag till konstruktioner som skulle vara vettiga för framtiden. Då har jag tillsammans med ett enhälligt jordbruksutskott sagt: Det här är intressant, och det skall prövas. Och eftersom det pågår en utredning om riktlinjerna för en framtida naturresursoch miljöpolitik är det fullkomligt naturligt att motionen prövas i de sammanhangen. Jag vet egentligen inte vad man normalt mer kan begära. Utskottet föreslår ju att de i motionen framförda synpunkterna skall vägas i vanlig ordning. Jörn Svensson fortsätter helt säkert försöken att nedvärdera sina medmänniskor — somliga tror ju att de höjer sig själva genom att nedvärdera andra, vilket är ett misstag i och för sig. Låt mig då än en gång säga att jag ställer upp och mitt parti ställer upp på hårdare krav och hårdare bestämmelser. Människan och hennes miljö är det viktigaste. Jag skall inte tjata om det här, men hade Jörn Svensson varit med tidigare så hade han fått höra hur vi också vid ett flertal tillfällen höll på med debatter, som inte riktigt hörde till dagordningen, om hur viktigt det är att inte bara ha någonting att leva av utan också någonting att leva för.
Herr talman! Jag vill bara göra ett kort konstaterande med anledning av fru Anérs inlägg. Fru Anér säger att man från folkpartiets sida gläder sig över att vi nu har fått förslag från en utredning om ett avgiftssystem. Jag konstaterar samtidigt att fru Anér i utskottet icke har önskat medverka till att försöka få riksdagen att uttala sig för principen att de kostnader som vi förorsakas i de här sammanhangen skall bäras av dem som förorsakar kostnaderna och icke av skattebetalarna. Det är en viktig princip som jag menar att det vore värdefullt om riksdagen i dag ville uttala sig för.